Herr talman! Visst är det sant som herr Lindberg säger att försöken med transportstöd inte har pågått i längre tid än tre månader, men därmed är inte sagt att utformningen av det är riktig. Vi har redan tidigare framhållit att vi anser att avståndet 300 km är en alltför lång sträcka för att vara gräns. På grund av den bestämmelsen kommer vissa företag att utestängas från möjligheten att erhålla transportstöd. I t.ex. de södra delarna av stödområdet finns mycket betydelsefulla industrier som har transporter, bl.a. till Stockholmsområdet och Mälarlandskapen. För dessa transporter kommer stöd inte att utgå om 300-kilometersbestämmelsen bibehålles. Det behövs ingen försöksperiod för att man skall konstatera det. Man vet utan försök att den bestämmelsen drabbar dessa områden, som alltså inte får något transportstöd. Och det är att märka, herr Lindberg, att det främst drabbar dem som bäst behöver stödet, nämligen de mindre företagen. Detta anser i varje fall centerpartiet, och därför har vi reserverat oss på den punkten. Vi anser att i första hand dessa företag, vilka också har mycket stor betydelse ur lokaliseringssynpunkt, bör få transportstöd. Betraktas för övrigt inte jordbruket också som en näringsgren, en företagsamhet? Varför skall jordbruken undantas från transportstöd?

Herr talman! Herr Lindberg gick ganska kraftigt åt mig och sade att jag hade citerat utskottsbetänkandet fel. Det har jag inte alls gjort. Jag vet inte vad herr Lindberg satt och drömde om — jag återgav korrekt vad som står i utskottsbetänkandet om möjligheterna att få vissa jämkningar i bidragssystemet. Jag sade inte att det enligt utskottsbetänkandet skulle kunna ske först efter försöksperiodens utgång. Jag har fattat departementschefens uttalande så att man under denna försöksperiod skall kunna få till stånd jämkningar. Detta har utskottsmajoriteten förstärkt genom att uttala att man även motionsledes skall kunna få igenom sådana jämkningar, fastän det i propositionen bara står att Kungl. Maj:t skall kunna göra det. Det är möjligt att herr Lindberg gjorde denna vridning för att undgå att behöva besvara min fråga. Varför skriver utskottsmajoriteten på detta sätt för att sedan konsekvent säga nej till alla förslag? Ge ett exempel på vilka jämkningar man skulle kunna tänkas få under denna period! Man behöver inte pröva systemet under någon längre tid. Vi vet ju vilken transportstruktur vi har. När det gäller utländsk sträcka — jag måste fatta mig kort för att hålla tiden — säger herr Lindberg att det blir en snedvridning i konkurrensen gentemot utländska leverantörer om man tar med utländsk sträcka som fraktbidragsgrundande avstånd. Läs motionen, herr Sven Lindberg, och finn där att man vill ha avståndet såsom bidragsgrundande men att bidraget skall utgå endast på den del som avser svensk sträcka. Man måste här ha snittfrakterna. När det gäller intransport av varor stannar herr Lindberg enbart vid frågan om jordbrukets och skogsbrukets behov och går försiktigtvis förbi övriga intransporter. Det kanske var klokt, för annars hade vi fått en längre debatt. Men inom jordbruket i Norrland har vi många specialjord brukare som behöver råvaror i rätt stora kvantiteter. Skall inte de kunna få transportstöd? Går en norrländsk representant emot den tanken?

Herr talman! Jag tror nästan att herr Lindberg mest representerar envisheten och i betydligt lägre grad erfarenheten i den här frågan. Hade han representerat erfarenheten, då hade han lyssnat på företagarna i Norrlands inland som har uttalat sig, då hade han lyssnat på myndigheter som har kallat ihop oss riksdagsmän — dvs. oss som kunde komma — för att presentera de här problemen, Herr Lindberg hade ju inte tillfälle att komma och representerar därför kanske inte den erfarenhet som myndigheterna och företagarna i inlandet besitter. Vi visste det här t.o.m. innan de tre månaderna påbörjades, och därför framfördes det här förslaget även förra året. Men envisheten tar överhand över viljan och erfarenheten, och då blir det på det här viset. Man kan emellertid göra vissa jämkningar, och det är det som jag betecknar som en mjukare skrivning. Det är mycket bra. Men om man kan göra vissa jämkningar och om de som är berörda kan bevisa att det här är uppenbara hinder, varför då vara så envis, varför då inte rösta med reservationen, herr Lindberg? Stöd den i så fall! Transportstödet är sammankopplat med lokaliseringspolitiken. Den nuvarande utformningen innebär en viss motsats därvidlag, eftersom den relativt sett missgynnar inlandsföretagen, som är beroende av Västerhavet som exporthamn. Stödet anpassas ju inte till de gynnsammare regler som inlandet har. Vårt förslag är alltså en koppling till lokaliseringspolitiken för att få en likhet i det avseendet. Sedan kommer herr Lindberg in på flera stycken principfrågor, och en av dem gäller utlandsaffärerna och EEC. Jag kan bara notera det ytterst tråkiga i att herr Lindberg, en inlandets egen representant, redan nu börjar anpassa sig till de krav som de mycket stora företagen inom EEC tycks ställa på honom.

Herr talman! Herr Stjernström har nyss fastslagit att jag representerar envisheten. Följaktligen skulle väl han representera erfarenheten. Låt mig då först säga till erfarenheten, att något transportstöd för pappersmassa utgår inte, så det kan vi koppla bort när det gäller transporter till Västerhavet. Jag tror att jag är skyldig herr Sellgren en ursäkt, om jag sade att det var han som hade påstått att justeringarna skulle göras efter försöksperioden. Det var herr Stjernström som gjorde det. När det gäller intransporterna får jag väl lov att utveckla mig litet närmare. Grunden för vårt ställningstagande är inte någon direkt avoghet mot jordbruket utan helt enkelt att vi har tagit principiellt avstånd från stöd till intransporter. Det skulle inte vara helt utan risker att införa ett sådant. Även det kan påverka konkurrensen, herr Sellgren — både halvfabrikat och råvaror. Ett mycket enkelt exempel, som både herr Sellgren och jag känner väl till gäller skogsråvara. Om vi får införsel av skogsråvara från Mellanoch Sydsverige, så blir det en konkurrens med skogsbruket i Norrland som betyder att vi med all säkerhet flyttar den så — Nr 63 beryktade nollzonsgränsen ännu närmare kusten — och det är ju det vi Fredagen den försöker motarbeta. Detta var bara ett enda exempel — det finns flera. 16 april 1971 Herr Sellgren efterlyste saker som kan bli föremål för justeringar. Jag — — — tror inte i dag att viktgränsen kommer att bli det, men vi har inte sagt — Regionalt transport definitivt nej. Viktgränsen är ett exempel på bestämmelser som kan bli stöd föremål för justeringar. I fråga om nästan alla områden som motionärerna tagit upp har vi sagt att det sannolikt inte blir justeringar. Men vi har inte efter de här två, tre månaderna en sådan erfarenhet att vi vill ta definitiv ställning, och därför har vi lämnat denna väg öppen. Vi skall komma ihåg att syftet med viktgränserna var att man skulle få ett administrativt lätthanterligt system. De förändringar vi gör i detta avseende betyder att vi försvårar det administrativa systemet. Därför bör man ha fullständig vetskap om och erfarenhet från den här försöksverksamheten innan man gör justeringar som kan bli till förfång för transportstödet.
Herr talman! Hade herr Lindberg varit talesman för erfarenheten, hade han känt till att till de norska hamnarna vid Trondheimsfjorden transporteras mycket stora mängder trävaror och papper. Det är bidragsberättigat, och det kommer dessutom från inlandsindustrin. Om herr Lindberg hade varit talesman för inlandet i ordentlig grad, hade han stött våra förslag.
Herr talman! Herr Lindberg har ännu inte besvarat någon av mina frågor beträffande vad utskottsmajoriteten säger om möjligheterna till jämkningar. Han använder i stället tiden till att tala om något annat, och det ligger väl taktik även i det. Men så innästlade han sig nog i en del svårigheter i resonemanget. Han säger att om man skulle ge transportstöd för intransport av råvaror, vad händer då? Man kommer i ett konkurrensförhållande som inte skulle gynna industrin uppe i norr — och han tar skogsråvaran som exempel. Transportstöd för intransport av skogsråvara skulle, menar han, göra att vi tog varan från mellersta Sverige. Det gör vi nu och behöver kanske göra det i ännu högre grad. Så säger han att nollzonen skulle flyttas längre upp. Men jag fattade inte riktigt detta, herr Lindberg. Skulle inte nollzonen kunna drivas längre norrut genom att man får transportstöd för intransporter av råvaror och halvfabrikat?

På den punkten högg kanske herr Lindberg i sten, eller också får han utveckla sina synpunkter ytterligare.

Herr talman! Herr Stjernström vill ju inte tillskriva mig någon som helst erfarenhet. Litet erfarenhet har jag dock fått de senaste dagarna genom att studera transportströmmarna över Storlien till Trondheim.

Det är alltså inte precis någon stor fråga för vårt län. Om man dessutom tar i betraktande att sträckan från Östersund till Trondheim är 27 mil, så finner man att det blir en mycket liten del av det som produceras i inlandet och som inte har en naturlig transportväg till Sundsvallshamnen som kommer i åtnjutande av stödet. — Men detta är, som sagt, ingen stor fråga. Den kommer att följas upp, och den kommer sannolikt att prövas under den här försöksperioden, om skäl finns för det. Jag beklagar att jag inte hinner svara på herr Sellgrens alla frågor, eftersom min repliktid är bara tre minuter. Men låt mig förklara detta med nollzonen en gång till. Får vi en billigare införsel av råvaran till Norrland, så betyder det helt enkelt att de kostnadskrävande delar vi har uppe i de fjällnära regionerna, där lönsamheten i dag är ytterst tveksam eller i vissa områden över huvud taget inte finns, blir flyttade ner till kusten. Vi får större områden med sysselsättningssvårigheter på det sättet. Dessutom är det inte stimulerande för en fortsatt ökning av skogsvården som behövs i syfte att öka produktionsresultaten i Norrlandsskogsbruket. Herr Persson i Heden sade att jag hade principskäl men inte sakskäl. Jo, jag har ett sakskäl som jag tycker är väldigt starkt. Sitter jordbruksministern och förhandlar med jordbrukets parter om stöd till jordbruket, då skall man enligt min mening få göra det utan inblandning av trafikutskottet. Går vi in och beviljar subventioner utöver det, har vi blandat oss i dessa förhandlingar, och det tycker jag verkligen vi skall avstå från.

Herr talman! Jag har tillsammans med några centerkamrater i en motion anhållit om sådan ändring i bestämmelserna om regionalt transportstöd att krav på nedre viktgräns för erhållande av restitution på fraktkostnader inte skulle förekomma. Ur tidssynpunkt vill jag begränsa mig till att instämma i vad herrar Persson i Heden och Stjernström har anfört i denna fråga och yrka bifall till reservation nr 3. Nr 63 : paremot vill jag helt kort säga några ord om min motiön nr 937; där Fredagen den jag har begärt skyndsam utredning och förslag när det gäller stöd till 16 april 1971 persontrafiken på långa avstånd. Jag har också i samma motion begärt att. SJ skulle genomföra en försöksverksamhet med taxenedsättningar inom Regionalt transporttågoch busstrafiken, men frågan om denna försöksverksamhet tas ju inte stöd upp i det här betänkandet utan kommer att behandlas i ett senare betänkande. Jag har begärt denna utredning därför att det här gäller en komplicerad fråga som fordrar ett noggrant studium och noggranna överväganden. Det är också en fråga av mycket stor angelägenhetsgrad. Persontrafiken och dess villkor är av avgörande betydelse för utvecklingen i Norrland ur lokaliseringsoch näringssynpunkt. Det kommer även in utbildningsoch kulturaspekter och sociala aspekter. Jag tycker att man tar litet för lätt på hela denna problematik i trafikutskottets betänkande. Utskottet har hänvisat till statsutskottets utlåtande 1970, där man uttalade sig mycket vagt när det gäller persontaxornas roll ur lokaliseringssynpunkt och för Norrlands del.

Det är minsann inte fråga om någon hög prioritering, utan man får en känsla av att det är en fråga som i angelägenhetsgrad kommer rätt långt ned. Enligt min uppfattning är detta emellertid en fråga som borde prioriteras högt. Långtidsutredningen visar siffror över våra persontransporter. År 1968 var järnvägstransporterna över fem mil bara 5,1 procent, medan vägtransporterna uppgick till 91,5 procent av hela persontrafiken. Järnvägstransporternas andel av hela persontransporten minskar år efter år och beräknas 1975 vara nere i 3,8 procent av hela persontransporten. Detta är en betänklig utveckling. De ständigt stigande taxorna — det är aktuellt med höjningar nu igen — har en negativ effekt på hela persontransportstrukturen och bidrar också till den sjunkande resandefrekvensen. De höga taxorna i persontrafiken är också besvärande för näringslivet och för de enskilda människorna, och de med korta intervaller återkommande taxehöjningarna accentuerar bristen på jämlikhet inom landet och ökar prisdifferenserna med de växande avstånden. Kollektivtrafikens stigande taxor stimulerar privatbilismen, med de negativa effekter som detta har. Jag vill här erinra om de förhållanden som råder i andra europeiska länder och som tyder på en positiv utveckling för järnvägarna. I Västtyskland synes de t.ex. enligt uppgifter i tidningarna vara stadda i mycket kraftig utveckling. Också i Frankrike förefaller järnvägarna inta en central ställning när det gäller att uppnå de trafikpolitiska målen. Jag 149 har i min motion anfört ett exempel på hur man kan resa de 24 milen mellan Paris och Caen på ungefär 1 timme 50 minuter för ungefär 25 svenska kronor. Det är hälften mot vad motsvarande biljett kostar i Sverige, och restiden är ungefär en timme kortare än på motsvarande sträcka i vårt land. Man bör väl inte hårdra en sådan jämförelse, men det kan vara intressant att göra den. Jag är medveten om att frågan om persontaxorna är en mycket begränsad del av persontransportpolitiken, och till yttermera visso har jag begränsat mitt inlägg här till att gälla tågoch busstrafiken.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

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att medverka till att klarhet skapas om vilka regler som skall tillämpas för mantalsskrivning av arbetskraft, som är sysselsatt genom arbetsmarknadsverkets försorg, så att tvister mellan kommuner om dessa arbetstagares rätta mantalsskrivningsort kan undvikas i fortsättningen. Regeringen har sedan länge haft sin uppmärksamhet riktad på den fråga interpellanten tagit upp. I början av år 1970 tillsattes en särskild utredning, de s.k. hemvistsakkunniga, med uppdrag att verkställa en översyn av de grundläggande bestämmelserna om kyrkobokföring och mantalsskrivning. Enligt direktiven för utredningen bör man behålla huvudregeln att folkbokföring skall grundas på bosättning. Vilka undantag från denna regel som skall finnas borde emellertid prövas. Jag framhöll därvid särskilt att uppmärksamhet borde ägnas frågan om rätt folkbokföringsort för de personer som arbetar i arbetsmarknadsstyrelsens regi eller eljest vid stora entreprenadarbeten. Enligt min mening bör man avvakta resultatet av hemvistsakkunnigas arbete innan ställning tas till vilka regler som bör gälla på detta område.
Herr talman! Jag vill först tacka finansminister Sträng för ett positivt svar på min interpellation. Samtidigt vill jag uttala min tillfredsställelse över att regeringen, sedan den länge haft sin uppmärksamhet riktad på den fråga jag berört i min interpellation, tillsatt en utredning, de s.k. hemvistsakkunniga, med uppdrag att verkställa en översyn av de grundläggande bestämmelserna om kyrkobokföring och mantalsskrivning. Jag noterar att finansministern i sitt svar framhåller att stor uppmärksamhet i utredningen bör ägnas ”frågan om rätt folkbokföringsort för de personer som arbetar i arbetsmarknadsstyrelsens regi eller eljest vid stora entreprenadarbeten”. Tyvärr är det så att tvister i mantalsskrivningsfrågor ofta sammanhänger med att lagen tillämpas oenhetligt och i vissa fall kan vara svår att tillämpa. Enligt folkbokföringsförordningen gäller huvudregeln att man skall vara kyrkobokförd i den församling och på den fastighet där man är bosatt. Var och en skall vara mantalsskriven där han är kyrkobokförd på mantalsskrivningsdagen. Från denna huvudregel finns i lagen undantagsbestämmelser. I 13 § sägs att den som på grund av sina arbetsförhållanden tillbringar dygnsvilan på annan fastighet än den där hans familj är bosatt anses bosatt hos familjen om han regelbundet besöker den när tillfälligt hinder ej möter. I 24 § stadgas att intagning på sjukvårdsinrättning inte ändrar den intagnes kyrkobokföring. Motsvarande gäller också den som intagits i förbättrings-, fångvårds-, uppfostringseller arbetsanstalt. Villkorligt frigivna eller personer som överförs till öppen vård räknas i kyrkobokföringshänseende som om de vore intagna. Tyvärr har det som jag tidigare nämnt förekommit tvister kommuner emellan om vilken mantalsskrivningsort som skall gälla exempelvis för dem som är placerade på beredskapsarbeten i AMS:s regi. Bland annat har det förekommit tvister mellan den kommun där arbetsplatsen är belägen och arbetstagarens senaste vistelsekommun, om vilken ort som skall utgöra mantalsskrivningsort. I vissa fall har arbetstagaren mantalsskrivits i den kommun där arbetsplatsen är belägen. Trots att kommunen har motsatt sig detta har beslutet fastställts av länsstyrelse och kammarrätt. I andra, likartade fall, har begäran om ändrad mantalsskrivningsort avstyrkts. De oklarheter som tycks råda om hur gällande regler skall tolkas har fått till konsekvens att vissa kommuner ställer sig tveksamma till att i fortsättningen ta emot AMS-arbetsplatser inom kommunen. En sådan utveckling skulle enligt min mening vara i högsta grad olycklig. De personer som anställts vid AMS-arbetsplatser har ofta haft ekonomiska besvär på grund av arbetslöshet eller andra fysiska eller sociala handikapp. Detta innebär givetvis att mantalsskrivningskommunen, som är ytterst ansvarig för att inte en kommunmedlem far illa, kan drabbas av utgifter för socialvård eller andra vårdkostnader. Men det får inte bli på det sättet att kommuner försöker vältra över sina eventuella socialfall på varandra via tillfälliga arbeten t.ex. i AMS:s regi. Det måste vara obehagligt, herr talman, för den person som blir föremål för en tvist mellan kommuner om var han rätteligen skall vara mantalsskriven att liksom skjutsas mellan kommunerna som icke önskvärd. Det påminner alltför mycket om gamla tiders fattigvård, när det gällde att se till att de fattiga skjutsades på grannkommunen för att inte, som det hette, ”ligga den egna kommunen till last”. Jag hoppas, herr talman, att hemvistsakkunniga i utredningen skall lägga fram klara rättsregler på hithörande område, så att tillfälliga arbeten t.ex. i AMS:s regi icke skall utgöra skäl för vederbörande arbetstagare att ändra mantalsskrivningsort. Samtidigt vill jag också uttala en förhoppning om att utredningsarbetet bedrivs med största skyndsamhet. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg har frågat mig, om jag vill medverka till att det förslag till ändrad lydelse av 6 § allmänna ordningsstadgan som framlades i en inom justitiedepartementet år 1968 utarbetad promemoria snarast genomförs. Enligt 6 § andra stycket allmänna ordningsstadgan får den som är under 16 år inte utan särskilt tillstånd begagna luftoch fjädervapen utomhus inom stadsplanelagt område i stad, köping eller annat samhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stad äger tillämpning. Vid överträdelse av detta förbud kan i vissa fall barnet eller dess vårdnadshavare dömas till bötesstraff. Ytterligare ordningsföreskrifter kan lämnas i lokal ordningsstadga. Sedan den 1 januari 1968 får enligt 5 § 1 mom. jaktstadgan luftoch fjädervapen inte användas vid någon form av jakt. Överträdelse kan medföra dagsböter och förverkande både av vapen och ammunition.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Justitieministern säger att man på departementet för närvarande överväger de frågor som har tagits upp i min interpellation och med sikte på höstriksdagen ämnar lägga fram en proposition i saken. Med detta besked bör jag låta mig nöja. Det kanske dock sker med en viss tveksamhet med anledning av att förre justitieministern Kling som svar på en enkel fråga i samma ärende i februari 1967 förklarade att man höll på med att upprätta en promemoria rörande vissa ändringar i vapenförordningen. Justitieministern sade att förslag till ändrade bestämmelser skulle föreläggas riksdagen så snart arbetsläget tillät. Detta var 1967 och beskedet gavs i första kammaren. Så blev det dock inte.

Snabbhet har inte kännetecknat ärendets behandling tidigare. Men jag vill gärna tro att vår nuvarande justitieminister nu vill förelägga riksdagen förslag till åtgärder i ärendet vid kommande höstsession.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat mig, om jag kommer att vidtaga åtgärder för att obehörig instans icke skall behandla, pröva och eventuellt döma i frågor som är inskrivna i grundlag och där riksdagen är högsta myndighet samt om jag anser att en civilprocess gentemot kronan är möjlig i sådana fall och, om så skulle vara förhållandet, fri rättegång skulle kunna beviljas. Bakgrunden till interpellationen är att talan har väckts vid domstol av dels vissa samebyar, dels vissa enskilda renägare med yrkande bl.a. om bättre rätt till vissa fastigheter inom de s.k. renbeteslanden. Frågan om bättre rätt till fast egendom prövas av allmän domstol. Detta gäller även om talan riktas mot staten. I sådant mål kan fri rättegång beviljas part som inte är juridisk person.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om jag måste säga att det var ganska meningslöst, därför att herr justitieministern har förväxlat civillag och grundlag. Grundlagen föreskriver nämligen att kronans egendom icke kan avhändas på annat sätt än genom beslut av riksdagen. Vi kan tänka oss den situationen att kronan äger renbetesland. Så kommer någon — vilken som helst — och säger: Jag skall ha det här området! Sedan går vederbörande till en domstol — vilken som helst — och kräver att få det området. Vad inträffar om en domstol skulle godkänna ett sådant krav på kronans egendom? Enligt 77 och 78 §§ regeringsformen får egendomen i fråga icke avhändas kronan utan riksdagens beslut. Denna princip har gällt ända från 1442 och godtogs 1734. Den har varit gällande hela tiden, även om numera grundlag anses vara en andrahandslag, som man inte behöver ta hänsyn till. Enligt praxis i övrigt har civillag ansetts vara av lägre valör.

Jag tycker att detta är ganska illa genomtänkt.

Här skall alltså staten helt enkelt betala en kostsam process som därest kronan förlorar målet skulle innebära att man kränker grundlagen och går förbi riksdagen. Det är klart att man inte behöver bry sig om riksdagen numera, men det är ju ändå så att grundlag icke bör få tolkas annorlunda än enligt bokstaven. Så länge tvåkammarsystemet fanns, kunde det göras en tolkning av bestämmelserna mellan riksdagarna, men denna tolkning skulle också föreläggas riksdagen. Man måste därför säga att kronan är rättslös. Det finns ingen myndighet som försvarar dess rätt. Denna rätt gäller också enskilda människor som bor inom området. I det område det här gäller bor ungefär 28 000 å 29 000 människor och av dessa är ungefär 2 procent samer. År 1880 bodde där mellan 1000 och 2 000 personer. Om exempelvis gruvarbetarna i Kiruna skulle säga: ”Vi stämmer kronan, ty vi har rätt att äga marken”, skall man då säga: ”Ja det är självklart att kronan kan stämmas för detta.” Vart tar detta vägen? Vi bör komma ihåg att vi skapar prejudikat som kan åberopas när det gäller äganderätten till områden som omfattar 165 000 kvadratkilometer jämte vattenområden. Det kan skapas en rättslöshet som kan få stor betydelse. Men eftersom jag förstår att denna rätt att processa gentemot kronan anses föreligga, är det väl ingenting att göra åt saken. Jag beklagar bara att grundlagen numera anses vara en nullitet. Jag begriper inte varför regeringen inte ser till att de som nu utreder grundlagsfrågan slipper fortsätta sitt arbete, eftersom inte riksdagen själv och de myndigheter som finns har någon respekt för svensk grundlag. Den är ju ändå ett skydd för kronan men även för den svenska allmogen, och jag tycker verkligen att det finns skäl att undersöka denna fråga.
Herr talman! Jag tror att herr Lundberg här bör betänka att det i detta fall inte är fråga om en tolkning eller tillämpning av grundlagens bestämmelser om förbud mot att avhända kronan egendom. Det kan väl ändå vara så, herr Lundberg, att det kan föreligga tvist om vem som har rätt till egendom, och sådana tvister skall ju de allmänna domstolarna slita. Herr Lundberg menar väl inte att kronan i dessa fall skulle vara i en förmånligare ställning än medborgarna här i landet så att kronan tvärt skulle kunna säga att domstolarna inte får pröva när det är tvistigt vem som är rätt ägare till viss egendom. Det kan ju inte vara t.ex. riksdagen som ensidigt skall sitta och avgöra den saken — om herr Lundberg menar det — utan det är väl helt enkelt ett utflöde av de principer som gäller i vårt rättssamhälle att om det är tvist om äganderätten till fast egendom skall opartiska organ som domstolarna avgöra detta.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att beträffande renbetesområdena har vi nu liggande en renbeteslag, enligt vilken man har accepterat att kronan är ägare till områdena. Jag har inte sagt att detta skulle vara något undantag utan det gäller ju här att kronan skall hävda den rätt som kronan enligt grundlag har, och ingenting annat. Grundlagen är i främsta rummet till för att skydda kronan och därmed medborgarna i övrigt från obehöriga ingrepp i olika sammanhang. Jag har tyvärr inte tid och möjlighet att nu peka på rättsfall, men jag skulle kunna visa en rättshistorisk utveckling åtminstone från 1600-talet och fram till dags datum som är helt enkelt underlig. Det finns emellertid ingen anledning att göra det nu. Vad man skall ha klart för sig är att även om vi har pengar och, naturligtvis, juridiskt utbildade personer så löser vi icke Norrlands problem genom processer som sträcker sig över flera år. Även om kronans rätt är fastställd i grundlag borde man ändå veta att man öppnar inte en process om ett ägande när det är fråga om nyttjanderätt. Hade de jurister som tidigare agerat i stora processer om vatten m.m. gått på nyttjanderätten i stället för äganderätten, så hade man haft vissa möjligheter till framgång. Det kan inte vara rimligt att kronan själv, liksom en kvarn som mal för att den skall mala, river sönder urgamla rättsprinciper i vårt land. Ända sedan 1529 har denna rätt hävdats för kronans vidkommande i Norrland och då är det orimligt att låta vem som helst öppna processer i underrätter, processer som berör alla de andra människorna i området. Justitieministern bör veta att i Kiruna lever i dag 27 000 — 28 000 människor som är utestängda från all rätt till jakt, fiske och annat. Antag att de också skulle öppna process och säga: ”Vi skall ha rätt till det och vi skall ha rätt till det.” Kronan som ägare kan upplåta vissa nyttjanderätter beständigt eller för begränsad tid, men äganderätten skall kronan inte kunna avhändas. Det skrevs in i lagen redan 1492 att kommande konung — som det uttrycktes — kan ta tillbaka vad man orättmätigt har tagit. Det är det jag principiellt måste hävda i detta sammanhang. Jag är väl medveten om att vi inte har något att göra med juridiken, men då skall man också säga rent ut att riksdagen inte skall syssla med juridik utan överlåta det åt andra, I annat fall är man inne på en ordning som jag inte trodde att man skulle behålla. Det talas vidare om praxis. Vad är praxis i detta sammanhang? Den 17 december 1918 beslutades det om demokrati i vårt land. Skall då vårt demokratiska samhälle inom rättsväsendet bevara de principer som låg till grund för det gamla ståndssamhället med adel och ridderskap m.m. eller för tidsperioden mellan 1868 och låt oss säga 1918? Jag vill hävda att samhällets rättigheter på detta område bör skyddas av regeringen liksom även av riksdagen. Sedan må också ämbetsmannamässiga och andra synpunkter kunna framföras, men det är icke de som skall styra kronan utan det är riksdagen som skall ge anvisningar om hur man skall förfara. Det är den principen jag skulle önska att socialdemokraten Geijer skulle ha respekt för i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara ytterligare säga att herr Lundberg i sitt anförande närmast tycks föregripa en kommande dom och föreställa sig att de som har uttagit stämning skall vinna målet. Jag kan inte ha någon som helst uppfattning om det. Det är domstolens sak att avgöra detta. Men det räcker väl att påminna herr Lundberg om att det inte är samma sak att öppna en process som att vinna processen. Vi får väl utgå från att kronans ombud kommer att inför domstol ta till vara kronans rätt och att domstolen kommer att följa den svenska lagstiftningen och svensk rättspraxis.
Herr talman! Jag har inte utgått från vare sig det ena eller det andra i detta sammanhang. Jag skulle kunna säga så att om fakta matades in i en datamaskin, skulle jag acceptera dess utslag, i vilken riktning det än månde gå. Men vad som ändå är viktigt är ju själva principen, som öppnar möjligheter till ett rättsförfarande som är orimligt. Det är det jag hoppas att justitieministern skall kunna förstå. I äldre tider ansåg man att sådana här frågor icke skulle få avgöras annat än i högsta instans och att bara denna skulle få utreda det hela. Att sedan civilrätten har erövrat stor mark från grundlagsrätten är en annan sak. Men 1840 när det alltså krävdes att läsa grundlagen tyckte man att det var ganska ovidkommande för dem som satt på ansvariga poster att

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag anser att förhållandena inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har ändrats så att de nu är godtagbara. I anslutning härtill har fru Kristensson särskilt tagit upp frågorna om tidpunkten för Stockholmsklinikens förflyttning från Långholmsanstalten och om den centrala ledningen för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. När riksdagen ungefär vid den här tiden förra året hade anledning att i ett par olika sammanhang diskutera förhållandena inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet utgjorde den genomsnittliga väntetiden för häktade ca fyra månader. Under de närmaste åren dessförinnan hade denna väntetid varierat mellan fem och två och en halv månader. Kort efter frågans riksdagsbehandling i fjol försämrades situationen. Undersökningskapaciteten minskade snabbt. Detta berodde främst på brist på kompetenta undersökningsläkare. Under vissa perioder av förra sommaren var t.ex. endast två läkartjänster besatta av de nio som vid den tiden stod till Långholmsklinikens förfogande. I denna situation tillgrep regeringen särskilda åtgärder för att dra läkararbetskraft till klinikerna och för att stimulera utomstående läkare till ökade insatser i undersökningsarbetet. Med verkan fr.o.m. den 1 juli 1970 höjdes sålunda arvodet per undersökning från 364 till I 500 kronor för läkare, anställd inom den rättspsykiatriska undersökningsorganisationen, och från 1 500 till 2500 kronor för läkare utanför denna organisation. Vidare förstärktes personalen vid kliniken på Långholmen med extra tjänster för ytterligare en psykolog, tre kuratorer och tre kansliskrivare. Effekten av de vidtagna åtgärderna är svår att bedöma. Bilden för dagen är inte entydig och det är därför vanskligt att dra några säkra slutsatser av det tillgängliga siffermaterialet. Den genomsnittliga väntetiden för de häktade är för närvarande ca tio veckor. Antalet väntande undersökningsfall utgjorde den 1 mars i år 117. Av dessa hade 47 väntat mer än sex veckor. Dessa sifferuppgifter bör ställas mot det antal häktade som väntade vid samma tid år 1970, dvs. 132, varav 69 hade väntat under längre tid än sex veckor. Vid en jämförelse mellan perioden fr.o.m. mars 1970 t.o.m. februari 1971 med motsvarande tolvmånadersperiod ett år tidigare kan konstateras, att den totala undersökningskapaciteten vid de rättspsykiatriska klinikerna stigit från 510 till 550 avgivna utlåtanden. Det förefaller emellertid som om undersökningskapaciteten på nytt skulle ha gått ned något under de fyra senaste månaderna. Samtidigt har antalet undersökningsfall stigit. Förhållandena är sämre i Stockholm än 159 på andra håll i landet. Även om de åtgärder som vidtogs förra sommaren har medfört en viss förbättring av situationen är läget alltjämt otillfredsställande. Ansträngningarna att komma till rätta med förhållandena måste därför fortsätta. Likaså behövs ytterligare åtgärder för att mera omedelbart underlätta arbetet och förbättra situationen. Jag skall i korthet beröra vad jag åsyftar. De nya klinikerna i Lund och Uppsala har numera helt tagits i bruk. Den nya kliniken i Göteborg kommer att öppnas inom den allra närmaste tiden. Tillkomsten av dessa kliniker kan väntas medföra att situationen inom den rättspsykiatriska undersökningsorganisationen förbättras. Möjligheterna att omlokalisera Stockholmskliniken undersöks för närvarande. Jag kan här nämna att Kungl. Maj:t genom beslut den 11 september 1970 har uppdragit åt socialstyrelsen att i samråd med kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen skyndsamt utreda möjligheterna att förlägga den rättspsykiatriska kliniken i Stockholm till sjukhus inom Stockholmsområdet. Bortsett från vilken ställning som kommer att tas till denna kliniks definitiva förläggning, är det angeläget att den så snart som möjligt provisoriskt flyttas från de nedslitna och otidsenliga lokalerna på Långholmsanstalten till andra för ändamålet mera lämpade lokaler. Även under provisorietiden bör en sjukhusanknytning eftersträvas. Socialstyrelsen undersöker denna fråga. Frågan om en enhetlig central ledning av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten hänger samman med möjligheten att förlägga Stockholmskliniken utanför kriminalvårdsorganisationen. När så sker bör socialstyrelsen, som redan nu är överordnad myndighet för själva undersökningsförfarandet, överta även förvaltningsansvaret för denna klinik. Om man bortser från den tämligen begränsade verksamhet som tills vidare bedrivs vid den rättspsykiatriska klinik som är förlagd till fångvårdsanstalten i Härnösand, skulle därmed hela undersökningsorganisationen för både häktade och icke häktade personer komma att falla under socialstyrelsens förvaltningsområde. Jag vill i sammanhanget ytterligare nämna, att jag inom den allra närmaste tiden ämnar begära Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillsätta en utredning för att överse lagstiftningen om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Resultatet av denna utredning kommer sannolikt att inverka på behovet och omfattningen av rättspsykiatriska undersökningar. Slutligen bör framhållas att en särskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen för någon tid sedan har föreslagit — förutom flera av de reformer som jag i det föregående har berört — ett antal olika åtgärder för att ytterligare rationalisera undersökningsförfarandet och förstärka undersökningskapaciteten. Förslaget har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom socialstyrelsen. Av vad jag här har anfört framgår att man redan har vidtagit eller planerar åtgärder av skilda slag för att försöka förbättra förhållandena. Det är min förhoppning att dessa åtgärder tillsammantagna skall komma att avhjälpa alltjämt rådande brister inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet.

Nr 63 Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det utförliga svaret på Fredagen den min interpellation. 16 april 1971 Det är ju bekant att de långa väntetiderna i samband med rättspsykiatriska undersökningar under lång tid har utgjort ett allvarligt problem, Ang. det rättsoch det har uppmärksammats både i riksdagen och på andra håll. JO har psykiatriska undert.ex. under en följd av år i mycket skarpa ordalag understrukit hur Sökningsväsendet allvarlig situationen är och framhållit att åtgärder snarast borde vidtas. Personligen tycker jag att justitiedepartementet under den senaste tiden har engagerat sig aktivt i denna fråga på ett sätt som gör att man kan ha vissa förhoppningar om att läget ändå så småningom skall kunna bli bättre. I svaret anges att kort efter det att frågan behandlades i riksdagen i fjol försämrades situationen, och då ingrep regeringen med vissa åtgärder. Jag skulle som vanlig enkel riksdagsledamot vilja säga att jag trodde att den enhälliga hemställan som. riksdagen gjorde till Kungl. Maj:t om att effektiva åtgärder skulle tillgripas också kunde ha sin betydelse för att de åtgärderna verkligen vidtogs. När riksdagen behandlade frågan var situationen allt annat än ljus, och vi bedömde det som nödvändigt att de allvarligaste missförhållandena rättades till. Det kanske är att märka ord, men det hade varit trevligt om det hade poängterats att riksdagsbehandlingen också haft en viss betydelse. I min interpellation har jag erinrat om den felaktiga statistik beträffande väntetiderna som presenterades av socialstyrelsen. Den har sedermera rättats till och är kanske därför ingenting att orda om; möjligen kan den ha medverkat till att väntetiderna för undersökningsfall nu har stigit. Domstolarna har kanske haft det intrycket att läget inte var så bekymmersamt, och de har därför i stor utsträckning vågat använda sig av denna metod. Jag konstaterar att statsrådet delar min uppfattning att läget inte heller nu är tillfredsställande. Det tyder på att statsrådet själv är medveten om att ytterligare åtgärder måste vidtas, och det måste göras ganska snart. Det stora problemet är fortfarande tyvärr Stockholmskliniken på Långholmen. Statsrådet nämner att en utredning skall göras dels om den definitiva förläggningen, dels om provisoriet. Nu undrar jag bara hur länge det skall dröja innan provisoriefrågan blir klar. Mig veterligt föreligger redan nu praktiska möjligheter att exempelvis förlägga provisoriet i anslutning till Långbro, där det finns tomma lokaler som skulle vara utmärkta med en viss komplettering i säkerhetshänseende. På sakkunnigt håll anser man att det inte skulle behövas mer än två, tre månader innan de lokalerna skulle kunna tas i bruk som ett provisorium. Är det inte tänkbart med ett aktivt ingripande från departementets sida för att verkligen lösa upp denna gordiska knut? Det tycks vara svårt för socialstyrelsen att komma sams med sjukvårdens huvudmän — om det nu är landstinget eller Stockholms kommun. Det kanske inte tillkommer mig att göra någon rekommendation, men jag skulle tro att det skulle påskynda handläggningen om statsrådet själv ingrep och försökte få ordning på detta. 161 Enligt min mening har det dröjt alldeles för länge innan man löst frågan, i synnerhet mot bakgrund av att det tydligen föreligger praktiska möjligheter att rätt snabbt ordna saken. När det gäller frågan om den centrala ledningen är det naturligtvis bekymmersamt att inte socialstyrelsen är chefsmyndighet för kliniken här i Stockholm, även om den frågan väl kommer att lösas så småningom. Men det som är särskilt allvarligt är väl att den centrala tillsynen under så pass lång tid har brustit. Jag tror jag kan våga påstå att medgivande att gå utöver den i lag stadgade väntetiden har givits relativt slentrianmässigt. Man har inte haft uppfattningen att man verkligen skulle pröva ifall det var nödvändigt att bevilja anstånd eller om det t.ex. inte fanns möjligheter att placera om vederbörande på någon annan anstalt. Efter vad jag förstår är inte upptagningsområdena fixa, utan det finns möjligheter att göra en förflyttning här från Stockholm till Lund eller Uppsala. Man skulle verkligen kunna undersöka om man inte på sådant sätt kan nedbringa väntetiderna i större utsträckning än vad som skett för närvarande, då det förefaller som om anstånd mer eller mindre slentrianmässigt har beviljats. Jag tycker alltså att frågan om den centrala tillsynen också är viktig, och även på den punkten undrar jag om det inte skulle vara möjligt för departementet att på allvar markera att det är nödvändigt att snarast åstadkomma en annan organisation. Jag har ingen annan mening än herr statsrådet när det gäller frågan om att få en utredning om lagstiftningen om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Jag tror att det är nödvändigt att en sådan utredning görs för att man på längre sikt skall kunna få ordning på den rättspsykiatriska problematiken. Jämställdhetsbegreppet har väl utgjort ett bekymmer, och man behöver nog överse det. Till slut, herr talman, gäller det de förslag som den inom socialstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för ett tag sedan har presenterat och som har remissbehandlats. Enligt vad jag vet är också en sammanställning gjord över remissyttrandena. De förslag som här har framlagts kan i varje fall delvis genomföras mycket snabbt, i den mån det inte handlar om lagändringar. Förslagen syftar ju till ett enklare och effektivare förfarande. Jag skulle också på den punkten vilja uttrycka ett önskemål om att frågan inte förhalas. Enligt min bedömning — som kanske inte är så sakkunnig — skulle det vara möjligt att utan alltför lång tidsutdräkt genomföra också den reformen i praktiken. Om jag får sammanfatta mitt tack till herr statsrådet för det utförliga svaret, skulle jag som min slutsats vilja säga att jag tror att det är nödvändigt att departementet engagerar sig aktivt i de här frågorna, kanske främst i tre hänseenden. Det ena gäller Långholmen och provisoriet, det andra gäller en effektivare central ledning från socialstyrelsen och det tredje gäller att de förslag till förenklingar i förfarandet, som nu har presenterats och som jag tror mig veta har fått ett positivt gensvar hos remissinstanserna, genomförs utan tidsutdräkt.

Herr talman! Vi har väl alla anledning att i hög grad uppskatta de många olika strävanden, som här redovisats och som har till syfte att öka kapaciteten inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Jag begärde emellertid ordet för att ställa en fråga med anledning av vad justitieministern sade i interpellationssvaret beträffande en översyn av lagstiftningen om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Jag utgår ifrån att denna översyn inte kommer att gå ut på en minskad rättspsykiatrisk medverkan vid domstolarnas rättskipning i brottmål. Det är ju här fråga om rättspsykiatriska undersökningar. Skall man i ”psykiatriska fall” i ökad mån använda andra påföljder än vanlig kriminalvård, måste man väl då först undersöka dessa fall. När denna översyn blir genomförd och leder fram till lagstiftning, blir det väl därmed en ökad i stället för en minskad belastning på undersökningsväsendet. Nu uttrycker sig dock justitieministern mycket försiktigt. I sista satsen i det stycke jag åsyftar säger justitieministern: ”Resultatet av denna utredning kommer sannolikt att inverka på behovet och omfattningen av rättspsykiatriska undersökningar.” Det talas alltså ingenting om huruvida behovet eller omfattningen kommer att öka eller minska, men jag föreställer mig alltså att det kan bli fråga om en ökad belastning på undersökningsväsendet.
Herr talman! Om jag får börja med herr Wiklund i Stockholm, så hoppas jag att vi skall kunna ha direktiven för den här utredningen klara inom den allra närmaste tiden, som jag också har sagt i interpellationssvaret, och jag menar med det denna eller nästa månad.

Sådana undersökningar som mera tar sikte på vårdbehovet är säkert att föredraga. Hur sedan detta kommer att utfalla kan jag inte göra något uttalande om här. Men i och för sig är det givetvis inte meningen att man skall genomföra regler som säger att domstolarna skall ha begränsade möjligheter att göra en undersökning av vederbörandes mentala tillstånd. På den punkten tror jag att jag kan lugna herr Wiklund. Till fru Kristensson vill jag säga något om provisoriefrågan vid Långholmen. Det har ända sedan i höstas pågått undersökningar och gjorts ansträngningar från departementets sida att medverka till att få en lösning av denna fråga. Men som fru Kristensson själv har antytt, har vi här att göra med flera olika myndigheter, och det gäller att samordna och övertala dem för att man skall komma fram till en lösning. Ett par förslag som vi haft har inte kunnat realiseras. Men vi har inte gett upp, utan vi hoppas att vi skall kunna hitta en lösning. Jag vill också säga till fru Kristensson att det knappast finns någon fråga i justitiedepartementet som för mig har varit så angelägen och som jag har varit så besvärad av som den rådande situationen på detta område. Strax efter det jag kom till departementet gjorde jag ett besök på Långholmen och fick se hur det var där. Det finns väl ingen anledning att värdera vems påstötningar som har varit det avgörande, Vi har tagit starkt intryck av vad JO har sagt, och vi har tagit starkt intryck av vad riksdagen har sagt. Men att vi själva sett hur svåra förhållandena är har naturligtvis i hög grad varit det som föranlett oss att försöka komma fram till olika lösningar. Avslutningsvis kan jag bara säga att vi inte tänker sluta med det förrän vi om möjligt uppnått att undersökningstiderna understiger de sex veckor som är föreskrivna.

Herr talman! Jag vill gärna tacka justitieministern för hans beredvillighet att svara på min fråga, som jag inte på något sätt hade förberett honom på. Skall man vid rättspsykiatriska undersökningar mera ta sikte på vårdbehovet i stället för diagnosen, så förstår jag väl att effekten kan bli den att frekvensen av sådana undersökningsfall visserligen ökar men att det inte är säkert att de fall det då gäller kräver den undersökningstid som nu är normalt — om det finns något som är normalt i detta sammanhang. Det kan kanske i stället bli kortare insatser från läkarnas sida i varje särskilt fell, medan antalet fall väl får antas inte komma att minska utan i stället öka. Slutresultatet kan likväl därmed bli en minskad totalbelastning på undersökningsväsendet. Jag vill gärna tillägga att jag tycker det är en riktig utveckling om man i ökad mån kommer att använda andra former av reaktion från samhällets sida än vanlig kriminalvård i de fall där det klart visas att det är fråga om psykisk avvikelse hos lagöverträdaren,

Herr talman! Det var beklagligt att höra att trots att departementet har medverkat i fråga om att skaffa provisoriska lokaler, så har man inte lyckats nå en lösning. Det är desto mer förvånande som, enligt vad jag vet, det ,faktiskt finns praktiska möjligheter att lösa problemet. Jag trodde att departementet ändå hade ett relativt stort inflytande på den här frågan, därför att det är ju otillfredsställande att man år efter år tvingas frångå en av riksdagen fastställd lagstiftning när det gäller begränsning av dessa väntetider. Självklart är ju också att lokalerna på Långholmen allteftersom åren går blir mer och mer nerslitna samtidigt som de allmänna kraven på standarden ökas, och genom att väntetiderna är långa blir påfrestningarna desto mer kännbara. Jag menar därför att det verkligen är brådskande att man når resultat. Mina andra två frågeställningar förbigick herr statsrådet med tystnad. Det gällde alltså frågan om när man kunde vänta sig att förslagen från arbetsgruppen kunde genomföras och frågan om den centrala ledningen från socialstyrelsens sida — som jag tror är central!

I övrigt har jag ingenting annat att säga än att jag kan instämma i de synpunkter som herr Wiklund framförde i sitt andra anförande. Beträffande fru Kristenssons frågor kan jag säga att vi har försökt både med Rålambshov och med Långbro, som fru Kristensson tog upp, men det har tyvärr inte gått att ordna med provisoriska lokaler. Det har stött på motstånd som vi inte har kunnat övervinna. När de förslag kan genomföras som socialstyrelsens arbetsgrupp lagt fram — jag tror det var vid årsskiftet — kan jag inte ange någon tidplan för. Förslagen är ju föremål för beredning i första hand inom socialstyrelsen. Samma sak gäller beträffande tidpunkten för genomförandet av den centrala ledningen för hela undersökningsväsendet.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om jag avser att lägga fram sådana förslag till ändring av gällande lagstiftning att förbudet att ta emot ersättning vid överlåtelse av bostadslägenheter även kommer att gälla lägenheter i hus vilka inte omfattas av hyresregleringslagen. I hyresregleringslagen finns bestämmelser som avser att hindra enskilda från att utnyttja bostadsbristen för att bereda sig ekonomisk vinning. Sålunda är det i princip förbjudet att ta ut ersättning både vid anvisning på bostadslägenhet och vid överlåtelse av hyresrätt till sådan lägenhet. Överträdelse av förbuden kan bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. Den som har mottagit otillåten ersättning är skyldig att återbetala denna. Undantagna från hyresregleringen är bl.a. lägenheter i hus som har färdigställts efter utgången av år 1968 och lägenheter i hus som förvaltas av kommuner och allmännyttiga bostadsföretag. I propositionen 103 år 1971 föreslås att även lägenheter i hus som har färdigställts åren 1958-1968 undantas från hyresregleringen. Beträffande lägenheter som faller utanför hyresregleringen finns i hyreslagen en särskild bestämmelse om återbetalningsskyldighet för den som på bristort har begagnat sig av annans trångmål i följd av läget på bostadsmarknaden till att betinga sig särskilt vederlag för upplåtelse eller överlåtelse av hyresrätt. De frågor som har berörts i interpellationen torde ha nämnvärd aktualitet bara på bristorter inom det lägenhetsbestånd som inte är hyresreglerat. Inom detta lägenhetsbestånd har de allmännyttiga företagen en dominerande ställning. Lediga lägenheter i hus som tillhör sådana företag har sedan lång tid tillbaka i största utsträckning förmedlats av de kommunala bostadsförmedlingarna. Särskilda bestämmelser som ger kommunerna väsentligt ökade möjligheter att tillförsäkra sig förmedlingsrätten infördes år 1967. Riskerna för att enskilda skall kunna utnyttja bostadsbristen för att bereda sig ekonomisk vinning är därför inte stora. Jag anser dock att det finns anledning att uppmärksamma de i interpellationen berörda frågorna inför den ytterligare avveckling av hyresregleringen som avses skola ske. I propositionen 103 år 1971 har jag anfört att tiden är inne för en översyn av den nya hyreslagstiftningen. Förberedelser för en sådan översyn pågår redan inom justitiedepartementet. Det är min avsikt att vid denna översyn ta upp bl.a. frågan om förbud mot förmedlingsprovision och mot ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet. Jag räknar med att översynen skall leda till förslag som kan föreläggas nästa års riksdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag hoppas att jag inte är alltför optimistisk i min bedömning, när jag vill tolka svaret som ganska positivt. Justitieministern säger att frågan om förbud mot förmedlingsprovision och ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet skall tas upp i en proposition som han räknar med att kunna förelägga nästa års riksdag. I det sammanhanget tycks syftet med min interpellation komma att bli tillgodosett. Att det här rör sig om en allvarlig lucka i lagen — jag tror att justitieministern själv använde just den formuleringen i en tidningsintervju för en tid sedan — fick en ganska drastisk belysning redan dagen efter att jag framställt min interpellation. Då meddelade nämligen överåklagaren i Stockholm att han tvingats lägga ned åtalet mot en person, som på mycket goda grunder misstänktes för att ha ägnat sig åt illegal förmedlingsverksamhet och tjänat ganska grova pengar på den. Vederbörande hade lyckats få ett kommunalt bostadsföretag i Stockholm att skriva kontrakt med personer som han anvisat, och för sådana anvisningar tog han enligt utsago ganska rejält betalt. Eftersom straffbestämmelser finns just i hyresregleringslagen och den lagen undantar de kommunala bostadsföretagen kunde åklagarmyndigheten inte fullfölja målet.

Det fall som jag relaterade och som jag av formella skäl inte kan gå in på mera i detalj visar att detta var en alltför from förhoppning. Det kan inte heller uteslutas att det även finns andra, icke uppdagade fall, som visar samma sak. Om detta kan man säga att det för det första är märkligt att bostadsförmedlingen, som inte tar betalt för sina tjänster, misslyckas med att hyra ut lägenheter, som privatpersoner kan hyra ut mot betalning. För det andra är det märkligt att man ens skall behöva misstänka ett kommunalt bostadsföretag — i det här fallet AB Familjebostäder — för att försätta sina hyresgäster i situationen att de måste betala stora summor i svarta pengar för att få flytta in i lediga lägenheter. Det är nu en sak, och det är något som jag hoppas att företaget självt kan reda upp. Men vad vi här i riksdagen har att ta ställning till är om den vetskap vi har fått om möjligheterna för försigkomna och moraliskt skrupelfria personer att också dra in de allmännyttiga företagens lägenheter i sitt exploaterande av bostadsbristen bör leda till lagändringar som gör att man kan straffbelägga sådan verksamhet. Jag har i varje fall mycket svårt att förstå varför just denna kategori lägenheter skulle vara fritt byte på den svarta marknaden. Nu är det ju dessutom så, som jag påpekat i min interpellation och som statsrådet också nämnde i sitt svar, att hyresregleringslagen inte heller gäller lägenheter som byggts efter den 1 januari 1969. Eftersom det av allt att döma inte finns andra lagar och författningar som kan åberopas mot hyresskojare är det när det gäller denna del av nyproduktionen tydligen också mer eller mindre fritt fram. Till detta kommer att regeringen lagt fram en proposition i vilken man föreslår att hyresregleringslagen skall upphöra att gälla ytterligare tio års produktion, dvs. alla hus uppförda fr.o.m. 1958. Jag har verkligen för min del ingenting emot en avveckling av hyresregleringen; jag hoppas den skall gå så snabbt som möjligt. Men jag tycker att det verkar vara uppenbart att straffbestämmelserna mot förmedlingsprovision och överlåtelseersättning måste flyttas från hyresregleringslagen till annan lag. Hyresrådet har också föreslagit att straffbestämmelserna skall överföras till hyreslagen, som ju gäller generellt och där det i dag, som statsrådet påpekade, finns bestämmelser som innebär att den som kan beläggas med att ha tagit emot förmedlingsavgift blir skyldig att betala tillbaka den. Men det finns ingen direkt sanktionsåtgärd mot själva förfarandet. Det är inte alls i samma mening som enligt hyresregleringslagen kriminellt att ägna sig åt denna typ av verksamhet. Jag antar att hyresrådet framlade detta förslag — som det framförde i sitt remissvar om hyresregleringens avveckling — i tanke att det skulle genomföras samtidigt med hyresregleringens avskaffande, även om detta nu i strid med hyresrådets mening kommer att ske partiellt. Principproblemet kvarstår ju; med hyresregleringens avveckling stegvis även på bristorter försvinner också möjligheten att beivra de svartabörsaffärer som sannolikt kommer att fortsätta att florera.

Vi hoppas väl alla att vi någon gång skall uppnå en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan och att förutsättningarna för hyresjobberi därmed skall minska. Men jag gissar att vi har långt dit, i varje fall när det gäller de stora och expansiva tätorterna. Att i det läget ha så dåliga sanktionsmöjligheter mot personer som lever högt på andra människors nödsituation tycker jag inte är tillfredsställande.
Herr talman! Jag hade tillfälle att vara med i den statliga utredning som lade fram förslag till den nuvarande allmänna hyreslagen. Under de diskussionerna i utredningen berördes naturligtvis frågan om möjligheterna att förhindra att det togs betalt för överlåtelse eller upplåtelse av lägenhet. Men den bedömning som då gjordes gick ut på att det borde vara tillräckligt att i lagen fanns en bestämmelse om återbetalningsskyldighet i sådana situationer. Sådan återbetalningsskyldighet stadgades också i allmänna hyreslagen. Sedan en ny lag av denna omfattning varit i kraft någon tid visar det sig om den på alla punkter är tillräcklig eller om den har brister som behöver avhjälpas. Vi har i departementet kommit fram till att det nu efter de ungefär tre år som lagen gällt finns anledning att på vissa punkter göra en översyn. Då har även denna problematik kommit in i bilden, sedan den aktualiserats av det fall som föranlett herr Ullstens interpellation. Jag vill emellertid säga att jag nog fortfarande har den uppfattningen att sådana fall som det nu aktuella måste betraktas som undantag. Det måste i detta fall ha varit en person med en alldeles otrolig övertalningsförmåga och intensitet som har kunnat övertala människor att betala mycket pengar för att få hyra lägenheter som de hade kunnat få hyra direkt. Jag tror inte att det kommer att bli så förfärligt många sådana fall. Men det hindrar ju inte att man måste förutsätta att sådant kan inträffa och att det i sådana fall kanske inte är tillräckligt med återbetalningsskyldighet, utan att det för dessa grava fall kan vara behövligt med straffbestämmelser. Det är alltså en fråga som vi överväger i det arbete som nu pågår i departementet. Det är alldeles självklart, herr Ullsten, att det inte blir fråga om att göra någon åtskillnad med hänsyn till den kategori av fastigheter det gäller. Det är i detta sammanhang fullständigt likgiltigt om stat, kommun, ett allmännyttigt företag eller en privatperson äger huset. Det är den blivande hyresgästen som behöver skydd, och därför skall givetvis en kommande skyddsbestämmelse — hur den nu än blir utformad — gälla generellt.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att än en gång tacka för svaret.

Därmed är också, såvitt jag förstår, svaret på den andra frågan givet, dvs. att man i motsats till vad som är fallet i dag — jag blev litet förvånad över att statsrådet menade att saken var så självklar — skall ha samma bestämmelser för alla lägenheter, oavsett vilken typ av ägare som innehar fastigheten. Det är ju den skillnad vi i dag har som gjorde det möjligt för den här — jag håller med om det — mycket försigkomna personen att operera. Nu tror jag för all del att även en mindre företagsam person kunde ha klarat detta i hyresregleringslagens hägn. De allmännyttiga bostadsföretagen har ju ibland problem att få vissa lägenheter uthyrda, och folk lever alltjämt i den föreställningen att det är svårt att få tag i lägenhet. Under sådana förhållanden kan man tänka sig att människor — på grund av okunnighet eller därför att de blivit duperade; jag vet inte vilket skäl som är det främsta — kan gå med på att betala till en sådan här fifflare för att få en lägenhet, som de kanske ändå skulle ha fått.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag är beredd att redovisa de principer som är vägledande för SJ vid placerandet av järnvägslinjer i det s.k. affärsbanenätet. Till affärsbanenätet hör alla SJ:s järnvägslinjer som på grundval av riksdagens beslut inte hänförts till det ersättningsberättigade olönsamma järnvägsnätet. För sådana trafiksvaga järnvägslinjer på vilka trafiken bör bibehållas tills vidare av samhälleliga skäl utgår som bekant sedan budgetåret 1964/65 full ersättning av statsmedel för driftunderskottet. Beslut huruvida ersättning skall utgå för viss linje baseras på en av SJ utförd s.k. separatredovisning. Denna redovisning av driftunderskottet på trafiksvaga järnvägslinjer sker vart tredje år och granskas av särskilda sakkunniga utsedda av Kungl. Maj:t. Granskningsmännens rapport ligger sedan till grund för Kungl. Maj:ts förslag till riksdagen om driftersättning till SJ. När riksdagen fattat beslut i ersättningsfrågan är således också affärsbanenätets aktuella omfattning fastställd.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det klarläggande svaret på min enkla fråga. Anledningen till denna är att allmänheten ställer sig frågan vad skillnaden kan vara mellan SJ:s affärsbandelar och övriga bandelar. Enligt uppgift är det inte entydigt så att SJ:s affärsbandelar är lönsamma. Utslagsgivande för indelningen måste då med andra ord, vid sidan om den lönsamhetsaspekt som kommunikationsministern här har omnämnt, ha varit också andra omständigheter. Med hänsyn till järnvägens grundläggande roll för bosättning och näringsliv vore det intressant att närmare få dessa andra skäl redovisade. Jag vill verkligen förutsätta att indelningen i affärsbanenät och övriga banor inte markerar någon skillnad i planerad teknisk eller allmän utveckling av bannätet eller — vilket kanske är ännu betydelsefullare — av den service som offereras trafikanterna. Jag vill här gärna åberopa ett speciellt exempel som är den direkta bakgrunden till min fråga. Det är bandelen Östersund—Storlien, en bandel som med hänsyn till angelägenheten av att utveckla trafiken över Trondheimsfjordens hamnar för det norrländska näringslivet är av speciellt intresse och särskilt stor betydelse. Enligt uppgift är övriga mellanriksförbindelser till Norge karakteriserade som affärsbanor. Det gäller de båda förbindelserna från Vänerområdet och det gäller malmbanan. Men Storlienbanan tillhör inte affärsbanenätet. Det vore intressant att få en förklaring till varför man har utelämnat den banan. Jag vill gärna ha en bekräftelse på att detta i varje fall inte innebär en lägre ambitionsgrad hos SJ när det gäller att utveckla trafiken längs den bandelen och sörja för trafikanternas service efter den viktiga mellanriksförbindelsen.

Herr Åslings frågor här gör det kanske nödvändigt att ta ett par minuter i anspråk för att ytterligare förtydliga det svar jag gav på den ursprungliga frågan. Som jag nämnde i mitt svar genomför SJ vart tredje år en s.k. separatredovisning. Redovisningen grundas då på ett helt års trafik, och det primärmaterial som därvid behandlas är synnerligen omfattande och mycket representativt. Bl. a. totalbearbetas alla fasta personbiljetter, ca 7 miljoner per år, och alla vagnslaster, ca 1,8 miljoner. Intäkterna fördelas sedan på olika trafiksvaga banor i den mån resan eller godssändningen berör sådan bandel. Även kostnader som är klart dokumenterade i SJ:s interna kostnadsredovisning fördelas på olika trafiksvaga bandelar. Vidare fastställer man för varje bandel det s.k. matarvärdet, dvs. de intäkter som bortfaller på affärsbanenätet, om den trafiksvaga bandelen skulle läggas ned. När det gäller att avgöra vilka banor som på det här sättet bör lönsamhetsundersökas närmare hade man tidigare en gräns vid 600 000 bruttotonkilometer per bankilometer och år. Vid mitten av 1960-talet höjdes den här gränsen till 1 miljon bruttotonkilometer. meter. Man fann då att även sådana bandelar i vissa fall var olönsamma. De särskilda granskningsmän, som tillsatts av Kungl. Maj:t för att granska de här delvis ganska komplicerade frågorna, föreslog att SJ vid nästa redovisning skulle undersöka även bandelar med mellan 2 och 3 miljoner bruttotonkilometer per bankilometer och år, i avsikt att söka fastställa var gränsen går mellan lönsam och olönsam järnvägstrafik. Frågan om vilka bandelar som skall ingå i lönsamhetsundersökningen är bara ett exempel på hur vi strävar efter att verkligen ge full ersättning för driften på det trafiksvaga järnvägsnät vilket, som herr Åsling här nämnde, bör bibehållas tills vidare av samhälleliga skäl. I detta sammanhang bör man också erinra om SJ:s skyldighet att på det olönsamma nätet i görlig mån reducera underskottet genom olika rationaliseringsåtgärder, dock, som herr Åsling nämner, med bibehållande av kravet på en tillfredsställande transportförsörjning även på dessa järnvägslinjer. Trots de rationaliseringsåtgärder som vidtagits ökar underskottet på det olönsamma nätet vid SJ för varje år. Därmed har också statens driftersättning måst öka för varje år. Förra budgetåret fick SJ, som herr Åsling och också andra vet, 216 miljoner kronor för det aktuella nätet, för nuvarande budgetår 231 miljoner och för nästa år får SJ 257 miljoner för detta nät, vilket är ett bevis på att vi försöker garantera transportförsörjningen för bygder även i sådana här områden.

Herr talman! Jag tackar också för den här fylliga kompletteringen. Den bidrog till att skingra en del oklara punkter i frågan om vad som konstituerar affärsbanenätet. Jag fick tyvärr inte den bekräftelse jag hade hoppats på, nämligen att den omständigheten att Storlienbanan inte tillhör affärsbanenätet inte skall markera någon lägre ambitionsnivå, men jag tar denna tystnad som intäkt för att så inte är fallet. De lönsamhetsberäkningar som SJ använder är naturligtvis klart motiverade och önskvärda med hänsyn till möjligheterna att följa upp den affärsdrivande verksamheten. När det gäller en politisk bedömning av transportpolitiken och av järnvägarnas roll är det mera diskutabelt om en lönsamhetsanalys av det här slaget har något värde. Jag skulle vilja dra den slutsatsen av den redovisning kommunikationsministern här lämnat att den tid nu uppenbart närmar sig, när vi måste tillämpa en ny syn på statens järnvägars uppgift i samhället. Järnvägsnätet är uppenbarligen ändå en basinvestering för invånarna och för näringslivet här i landet. Och det måste vara orimligt till sina konsekvenser att låta kortsiktiga — även om de är berättigade — lönsamhetskrav styra vår syn på denna grundläggande samhällsservice. Vi anlägger ju inte den typen av lönsamhetsanalyser och den synen på andra grundläggande samhällsinvesteringar. Lika litet som vi gör det kan vi för framtiden kosta på oss att gradera järnvägslinjer som uppenbart behövs för näringslivet och för boendet i våra bygder.

Herr talman! Herr Hermansson i Stockholm har frågat om regeringen delar ståndpunkten att en utjämningspolitik måste innefatta såväl en minskning av de höga inkomsternas, bolagsvinsternas, spekulationsvinsternas och stora privata förmögenheternas relativa andel av samhällstillgångarna som av deras reala storlek samt frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att genomföra en sådan politik. Som svar på dessa frågor vill jag anföra följande. En genomgående linje i regeringens politik är att — med utnyttjande av de medel som ligger inom regeringens kompetensområde — åstadkomma en utjämning av sociala och ekonomiska skillnader mellan medborgarna. Regeringen kommer att fullfölja denna politik i den takt som samhällsekonomisk tillväxt och en bred folkmening skapar förutsättningar för. De konkreta åtgärder som härvid blir aktuella kommer i sedvanlig ordning att redovisas i det kontinuerligt fortgående reformarbete som regeringens förslag till riksdagen är ett uttryck för.

Herr talman! Det skulle vara ett missbruk av svenska språket att kalla finansministerns svar vare sig intressant eller uttömmande. Herr Sträng vill tydligen inte nu lämna en sammanfattande redogörelse för regeringens program när det gäller att åstadkomma en verklig utjämning av medborgarnas villkor i olika avseenden — inkomster, förmögenheter, kulturella möjligheter, makt över arbete och bostadsmiljö. Man blir tvungen att tolka detta så att regeringen heller inte har något sådant utformat program som den följer. Det är ytterst beklagligt, eftersom så många människor upplever just bristen på jämlikhet i samhället som en av dess allvarligaste brister. Det är helt otillfredsställande att säga som finansministern gör i sitt svar att regeringen kommer att fullfölja en politik av utjämning av sociala och ekonomiska skillnader mellan medborgarna. Vad människorna upplevt under det senaste årtiondet är nämligen en växande klyfta mellan deras krav på hur samhället borde se ut och de faktiska förhållanden under vilka de lever. Det är ju också så att dessa faktiska förhållanden inte utvecklats på ett tillfredsställande sätt ur synpunkten att större jämställdhet är nödvändig. Man behöver emellertid inte kunna påvisa en direkt försämring av förhållandena för att kravet på radikala åtgärder skall vara motiverat. Det räcker att peka på de förhållanden som faktiskt existerar. Fördelningen av såväl inkomster som förmögenheter är synnerligen ojämn. Många människor tvingas leva på inkomster som möjliggör endast en ytterst otillfredsställande levnadsstandard. Det finns en väldig undersysselsättning i form av människor som helt eller delvis saknar betalt arbete, såsom påvisats av låginkomstutredningen. De människor som är misshandlade av samhället på så sätt att de har låga inkomster drabbas också av svåra förhållanden i andra avseenden: de har dålig hälsa, otillfredsställande bostadsförhållanden, tvingas slita hårdare osv. Arbetsmiljöförhållandena är i många avseenden skrämmande och drabbar svårt arbetarna, såsom framgår bl.a. av flera fackliga undersökningar. När det gäller maktförhållandena i företagen saknar arbetare och tjänstemän fortfarande i allt väsentligt inflytande. Kapitalägarna regerar i kraft av ägandeförhållandena och § 32. Just nu skapar en konjunkturbetonad arbetslöshet nya problem för många löntagare. Som vanligt i sådana situationer drabbas hårdast de äldre arbetarna plus ungdomen. Det är nödvändigt med snabba och effektiva åtgärder för att motverka det slöseri med människor och med samhällsresurser som arbetslösheten innebär. Men man bör därvid inte glömma den långvariga arbetslöshet som många dömts till därför att de aldrig kunnat komma in i produktionslivet på grund av handikapp, sin bostadsort och bristen på daghem och annan service. Mot denna bakgrund är det alltså inte på något sätt tillfredsställande att regeringen fullföljer den politik som den hittills fört och som lett till, eller i varje fall inte förhindrat, sådana konsekvenser. Det räcker heller inte, som finansministern gör i fortsättningen av sitt svar, att hänvisa till den s.k. samhällsekonomiska tillväxten som betingelse för en utjämningspolitik. Så länge vi lever i ett kapitalistiskt samhälle finns det starka tendenser till ökad ojämnhet i fördelningen av inkomster och förmögenheter. För att kunna hindra dessa tendenser att slå igenom krävs det en mycket stark och målmedveten politik av den fackliga och politiska arbetarrörelsen i förening. Det är alltså ingalunda så att varje samhällsekonomisk tillväxt i och för sig medför någon utjämning. Kapitalistisk ekonomisk tillväxt åtföljs i stället av ökad ojämlikhet i olika avseenden. Man kan därför heller inte hoppas, som finansministerns recept att döma av årets finansplan tycks vara, att varje ökning av investeringarna skall leda till positiva resultat ur jämlikhetssynpunkt. Effekten blir snarare den motsatta, eftersom ökade investeringar av de privatägda företagen omedelbart förutsätter en nedpressning av konsumtionen som drabbar de vanliga inkomsttagarna. Stat, landsting och kommun bör enligt vår mening ha ett fastare grepp över investeringspolitiken så att kapitalinvesteringarna sker i sådana regioner och inom sådana näringsgrenar där behoven av utveckling är störst. Folkets behov skall styra investeringarna, inte kapitalets jakt efter så höga profiter som möjligt. En centralt ledd investeringspolitik är nödvändig både för att råda bot på den stora undersysselsättningen och för att åstadkomma en utjämning av inkomster och förmögenheter. Dessa bägge mål går utmärkt att förena och måste i själva verket förenas. Det handlar om att i förvärvsarbete mobilisera de stora reserver av människor som gärna vill ha ett förvärvsarbete om de bereds möjlighet till detta. En stor grupp är de gifta kvinnor som nu icke har något betalt arbete eller endast arbetar deltid. Det är intressant att studera den rapport som redovisas i långtidsutredningen om förändringarna i inkomstfördelningen. Där visas att medan man för vuxna män hade en ökad spridning i inkomstfördelningen under perioden 1958-1968 med omkring 6 procent, så kunde för vuxna kvinnor under samma period iakttas en stark utjämning av inkomstfördelningen. Det förklaras av den starkt höjda förvärvsintensiteten bland kvinnor. När de fick heltidsarbete fick de därmed också sådana inkomster att det kunde verka utjämnande på inkomstfördelningen för denna grupp. En avgörande uppgift för att åstadkomma en större jämnhet i inkomstfördelningen är alltså att öka sysselsättningen. Men detta är givetvis inte tillräckligt. Låginkomstproblemet är i stor utsträckning ett låglöneproblem. Men också här är regionalpolitiken och den allmänna näringspolitiken viktiga. Det gäller att förlägga industrier till de utpräglade låglönelänen liksom till en-industriorterna så att efterfrågan på arbetskraft ökar. Då ökar också möjligheterna för de lågavlönade att pressa upp sina förtjänster. Även andra delar av den statliga politiken måste målmedvetet utnyttjas för att åstadkomma en utjämning. Det gäller såväl bostadspolitik, utbildningspolitik, socialpolitik som skattepolitik. Skattepolitiken borde ges en mycket starkare utjämnande effekt än för närvarande. Vänsterpartiet kommunisterna anser — såsom framgår av motioner till årets riksdag — att stora förmögenheter, stora arv, höga inkomster och bolagsvinster borde hårdare belastas med skatt än som nu sker. I stället bör man mildra den indirekta beskattningen, i första hand genom att helt befria alla livsmedel från moms. Det skulle vara av stor hjälp för de lågavlönade. Detta krav accentueras om en ytterligare stark ökning nu sker av livsmedelspriserna. I min interpellation ställde jag frågan: Delar regeringen ståndpunkten att en utjämningspolitik måste innefatta såväl en minskning av de höga inkomsternas, bolagsvinsternas, spekulationsvinsternas och stora privata förmögenheternas relativa andel av samhällstillgångarna som av deras reala storlek? Finansministern har inte alls sökt att besvara den frågan. Men när han hänvisar till de förutsättningar för politiken som skapas av en bred folkmening, så vill jag framhålla att en växande folkmening i dag kräver att utjämningspolitiken skall bli reell. Man kräver en verklig minskning av klyftan mellan olika inkomsttagare. Man kräver en verklig utjämning av förmögenhetsförhållandena. Man kräver en verklig förändring av maktförhållandena i företagen i de anställdas intresse.
Herr talman! Skulle jag försöka ge mig på att bemöta interpellantens alla ”uppkast” som han gjorde i sitt inlägg skulle vi kunna debattera denna fråga hur länge som helst — det var väl egentligen inte något område som han inte åtminstone som allra hastigast refererade till. Han tog upp hela inkomstoch lönepolitiken, kulturkonsumtionen, den äldre arbetskraftens problem, sysselsättningen av den kvinnliga arbetskraften, bostadspolitiken och skattepolitiken. Allt det där behandlas i sin ordning och i sitt sammanhang, och antingen har de här frågorna varit föremål för debatter i riksdagen, varvid herr Hermansson och jag haft tillfälle att växla meningar, eller också kommer vi längre fram att få tillfälle till det.

Detta ger jag honom rätt i när det gäller allmänna ordalag i talarstolar och andra sammanhang. Men just nu har vi ju en möjlighet att undersöka och få verifierat hur vissa grupper ställer sig till denna önskvärda inkomstutjämning. Och herr Hermansson har ju till skillnad från många andra av oss en alldeles speciell chans att i sin egen partistyrelse tala med personer som hävdar uppfattningar som går rakt på tvärs med vad herr Hermansson står i talarstolen och gör sig till tolk för i dag. Jag skall självfallet inte begära att herr Hermansson tar ansvar för SACOs lönepolitik — han kan säga att den är en sak för sig och ligger vid sidan av denna debatt, och jag ger honom rätt även på den punkten. Men jag har anfört detta bara för att tala om för herr Hermansson att verkligheten bjuder på alla dessa svårigheter. Från den realistiska utgångspunkten finns det ingen som beskriver programmet kalendermässigt eller med fixerade målsättningar. Inkomstutjämning, likställighet och en bättre jämlikhet — i detta ligger skattepolitik, skattepolitik som riktar sig mot högre inkomsttagare, som riktar sig mot företag, som riktar sig mot förmögenheter. Herr Hermansson i Stockholm vet att vi bara för ett år sedan har presenterat våra synpunkter i skattefrågan och diskuterat igenom dem. Herr Hermansson har också reda på att det finns stora grupper av vårt folk som anser att det var en felsatsning i den skattepolitiken. Jag tycker att den var riktig, och jag kommer att hävda det i fortsättningen. Hela vårt reformarbete är ju ett arbete som från tid till annan klarar en reform i en bättre utformning än de tidigare. Lönepolitiken, som vi kanske diskuterar i andra sammanhang än här i riksdagen, kommer också in som en avgörande faktor. Jag skulle emellertid, herr talman, vilja säga det att när interpellanten menar att vi lever i ett samhälle med växande klyftor emellan fattiga och rika så har jag en annan uppfattning på den punkten.

Nu vet jag inte om herr Hermansson på samma sätt som jag har haft tillfälle att se fattigdomen inpå livet under tidigare decennier, men att med den erfarenheten som bakgrund komma och göra gällande att klyftorna ökar, det är att vända upp och ner på sanningen. De kvarvarande ting som behöver städas upp är vi i gång med. Jämlikhetspolitiken är en fråga om färdriktning och om en medveten uppfattning, men den kan inte programmeras. Om herr Hermansson tror det så är han ute på vägar där han inte har förankring, säg gärna i den trista verkligheten där vi umgås. Herr talman! Det var några korta kommentarer till det relativt långa inlägg som interpellanten gjorde.

Herr talman! Det är möjligt att mitt föregående inlägg var långt, men i så fall var det långt i förhållande till finansministerns svar och inte i förhållande till frågans vikt. Det finns naturligtvis många aspekter som man kan diskutera här. Finansministern säger att man kan inte kodifiera ett program, datera det och göra det kalenderbundet. Jag kan hålla med honom om att det går inte att helt kalenderbinda ett program, men däremot kan jag inte hålla med honom om att man inte kan kodifiera ett program för utjämningspolitiken. Det är tvärtom vad jag anser att man måste göra, för annars blir det så att man hoppar från tuva till tuva i träskmarken utan en målmedveten politik och därför heller inte kan få den effekt av sina ansträngningar som är önskvärd. Jag tror alltså att regering och riksdag bör ha ett program för utjämningspolitiken där man säger att de och de åtgärderna vill man vidta under en viss tidsperiod. Det är inte säkert att man därför kan bestämma i förväg vad man skall göra i mars 1972 — det kan jag hålla med finansministern om — men en klar skiss över vad man önskar åstadkomma under låt oss säga närmaste femårsperiod är nödvändig, om man skall få effekt av sina ansträngningar. Det är fel att påstå att klyftan skulle ha ökat eller hålla på att öka för närvarande i det svenska samhället, säger finansministern. Jag skall inte diskutera hans och mina erfarenheter av fattigdomen. Han är äldre än jag. Själv har jag sett sågverksdistriktens fattigdom på 1930-talet, och det var det som gjorde mig till socialist — det var tillräckliga erfarenheter för min del. Det är alldeles självklart — det är vi överens om — att det har skett en standardstegring sedan dess. Sågverksbarackerna finns inte kvar på samma sätt, och lönerna är högre. Diskuterar man däremot arbetsförhållandena, så finns det många arbetare som hävdar att i dag är pressen hårdare på dem som står i produktionen. Det är en sak som både finansministern och jag har svårt att av erfarenhet nu bedöma, men vi får väl lita på vad som sägs av dem som står i produktionen och uthärdar arbetet. Vi vet också att även om det har skett en ökning av standarden, kan klyftorna samtidigt ha ökat därför att förmögenheter och inkomster har ökat snabbare för vissa grupper i samhället — för dem som har de högsta inkomsterna och de största förmögenheterna. Detta är en diskussionsfråga, och vilket resultat man kommer till när det gäller förändringarna i inkomstfördelningen beror mycket på vilka perioder man undersöker. I mitt föregående inlägg anförde jag några siffror ur långtidsutredningen, som visade att under en tioårsperiod hade utvecklingen varit olika för vuxna män och för vuxna kvinnor. För vuxna män hade det blivit en ökad klyfta i inkomstfördelningen, och för vuxna kvinnor hade man fått en större jämnhet i inkomstfördelningen beroende på att så många kvinnor hade gått ut i arbete. Jag tror alltså att man skall vara försiktig också med att tvärsäkert konstatera att den har fel som säger att klyftorna skulle ha ökat i vårt samhälle. Jag anser att vi bör undersöka den saken mycket noggrant och ordentligt och redovisa vad vi talar om innan vi kommer med sådana rätt tvärsäkra omdömen. Det är riktigt att det var många frågor jag tog upp, därför att det är ett stort problem. Men låt mig, om jag får ta någon minut till, hålla mig till en speciell fråga som finansministern särskilt har med att göra, nämligen utvecklingen av skattetrycket. Därvidlag menar jag att det finns möjlighe ter att genomföra en skattepolitik som på ett betydligt hårdare sätt verkar i utjämnande syfte. Jag har inte tagit fram några siffror förut i debatten, men jag kanske får nämna några som jag nyss har fått från riksdagens upplysningstjänst och som visar utvecklingen av skattetryckets fördelning på olika skattebetalare. Om man räknar skattetrycket i procent av bruttonationalprodukten, så tog man av fysiska personer 1950 ut 6,1 procent. År 1969 har den siffran ökat till 19,0 procent — alltså mer än en tredubbling. Företagen betalade 1950 1,4 procent, och 1969 betalade de 1,8 procent. Där har vi ingen tredubbling, inte ens en fördubbling, utan en mycket ringa ökning. Ser man på motsvarande sätt på skattetryckets fördelning på direkta och indirekta skatter, skall man finna att mellan 1955 och 1969 ökade de direkta skatterna i procent av bruttonationalprodukten från 17,2 till 20,8 procent, däremot de indirekta skatterna betydligt mera eller från 9,3 till 12,8 procent. Det var ändå före den senaste höjningen av mervärdeskatten. Om vi ser på vad förmögenheterna betalar i skatt och räknar det i andel av statens totala skatteintäkter, finner vi att förmögenheterna budgetåret 1949 70 betalade de bara 1,19 procent. Deras andel hade alltså mer än halverats under denna tid. Jag tycker att dessa siffror leder fram till slutsatserna att det finns ett mycket stort utrymme för en skärpning av beskattningen av stora förmögenheter och arv samt för en skärpning av bolagsbeskattningen, men att det däremot är nödvändigt och berättigat med en lindring av skatterna för de vanliga inskomsttagarna — och den tror jag bör åstadkommas, som jag förut sade, genom att man helt och hållet avskaffar mervärdeskatten på livsmedel.
Herr talman! Det är med stor tvekan som jag kastar mig in i en debatt om skatterna, för det är ju risk för att det då kan bli litet för långa inlägg. Men jag skulle vilja varna herr Hermansson för att dra alltför snabba slutsatser av den statistik som han redovisar här i talarstolen. Jag vill minnas att det var Mark Twain som vid något tillfälle sade att det finns lögn och det finns förbannad lögn och det finns statistik. Jag har därmed inte underkänt den statistiska vetenskapen — självfallet inte — men man får inte när det gäller sådana ting som avvägningar av skattepolitiken rapa upp en rad statistiska slutsatser och tro, att om man får dem att visa åt ett annat håll, så blir allting bra. Det är naturligtvis väldigt populärt att säga: Låt oss ta bort momsen på livsmedel! Det finns ett och annat land som har provat det men relativt snart kommit underfund med att därmed har man brutit sönder hela det skatteinstrument som i dag är så avgörande — i vart fall i vårt land — för statens inkomster. Jag vill inte vara med på det. Det är lätt att säga: Låt oss skärpa förmögenhetsskatten och låt förmögenhetsägarna ta större bördor än vad de i dag har! Ja, därom hade vi stora diskussioner i den förra riksdagen bara för ett år sedan, och resultatet av riksdagens uppfattning blev den förmögenhetsbeskattning som vi har i dag. Men även om man dubblar den förmögenhetsskatten — dvs. går mycket längre än vad herr Hermansson och hans partivänner har gjort i sina skattemotioner innevarande år — så får man färre slantar till statskassan än vad en halv procent på mervärdeskatten ger. Det är således inte kommensurabla storheter man rör sig med, när man börjar på att tala om skatterna i de här formerna. Vi har stått inför en situation, där det varit fråga om så avsevärda förstärkningar till statskassan för att finansiera det reformarbete vi behöver genomföra, att vi inte kunnat uraktlåta att ta pengarna där det finns praktiska möjligheter att ta dem. När det sedan är fråga om företagsbeskattningen, så är jag tillräckligt gammalmodig — även om det chockerar herr Hermansson — för att tycka att det är svårt att dela upp företagen så att säga i den ena spiltan och de fysiska personerna och skattebetalarna i den andra. Företag och fysiska personer skall leva på företagens avkastning — sedan må det vara statliga företag eller privata företag eller kooperativa företag. Och vi vet ju hur pass svårt det är att driva en framgångsrik företagsverksamhet, så vi inbillar oss inte att det är några lättfångna skattevinster att ta den vägen. Dessutom är vi i sista hand ändå i det läget att vi har — och jag är glad över det — så pass starka fackliga organisationer, att dessa kan ta ut sin rättmätiga del från de svenska företagen. Och herr Hermansson kan ju gå ut och tala vid erfaret fackföreningsfolk och ställa frågan: Vilken vill du ha på andra sidan förhandlingsbordet — en representant för ett företag som ger en hygglig vinst eller för ett företag som går jäms med ryggen eller går med förlust? Det är inget tvivel om att fackföreningsmannen föredrar det förstnämnda alternativet, för då har han en rimlig chans att ta ut någonting till sina medlemmar. Det är alla de här bedömningarna och avvägningarna som ligger i bakgrunden för ett skatteförslag, en skattereform och ett skatteprogram. Och jag tycker att herr Hermansson varit med i gamet så länge att han skulle kunna ge mig rätt när jag säger, att det är dessa avvägningar som blir avgörande för skattepolitikens utformning.

Herr talman! Det är självklart att man alltid måste göra avvägningar i skattepolitiken. Jag minns hur det var när jag var med och diskuterade i 1945 års skatteberedning, alltså under en tidigare finansminister, herr Wigforss. Då genomfördes det en skärpning av beskattningen på de stora arven och förmögenheterna. Arbetarrörelsen tog i den frågan en mycket hård strid med de borgerliga och de stora finansgrupperna och genomförde den striden mycket framgångsrikt. Jag tror man kan säga att den skärpning av beskattningen av stora förmögenheter och inkomster som då genomfördes inte ledde till någon katastrof eller till ragnarök för Sverige. Tvärtom visade sig den skärpningen vara mycket väsentlig och riktig. Mark Twain var en utomordentlig författare som skrivit många bra saker. Men om man har en rad sifferuppgifter som pekar åt galet håll, så tror jag inte att Mark Twain någonsin menade att man inte skulle ta hänsyn till de uppgifterna. En annan sak är att det finns vackra sifferuppgifter som kan dölja en obehaglig sanning. Men här har vi faktiskt sifferuppgifter som jag tycker att finansministern skulle granska litet. närmare, eftersom de pekar på att förändringarna i skattepolitiken under de senaste 15—20 åren inte har varit till fördel för de små inkomsttagarna. Här har i stället de stora företagen och de stora förmögenheterna gynnats av skattepolitikens utveckling under de senaste årtiondena. I förhållande till den avvägning som jag vill göra tycker jag det är en felaktig politik. Jag tycker inte heller den borde vara nödvändig från finansministerns synpunkter. Herr talman! När finansministern sade att det inte räcker att ta ut en höjd skatt på stora förmögenheter eftersom man ändå inte får in ett belopp som motsvarar inkomstbortfallet om man gör förändringar av mervärdeskatten, så vill jag peka på att vårt parti till årets riksdag har presenterat sju förslag till skatteskärpningar. De skulle tillsammans ha givit en inkomstökning till statskassan på 3 035 miljoner kronor, alltså över 3 miljarder. De förslagen är: skärpt skatt på stora förmögenheter, skärpt skatt på arv och gåvor, höjning av bolagsskatten med 10 procent, ändrade avskrivningsregler, begränsningar i avdragsrätten för skuldräntor, slopande av taket för folkpensioneringsavgiften och skatt på reklam. De förändringarna skulle som sagt tillsammans givit över 3 miljarder kronor. Det är en bra slant att ha, herr finansminister, om man vill avskaffa momsen på livsmedel — som jag fortfarande tror är ett riktigt krav.
Herr talman! Jag är tacksam även för mindre belopp än 3 miljarder, herr Hermansson, men vad jag tvingas ta hänsyn till är ju vilka konsekvenser det skulle kunna få framöver, om jag ett ögonblick funderade på att laborera med herr Hermanssons skattepolitiska utspel. Jag är rätt övertygad om att det då blev fråga om åtskilliga luftsiffror. Sedan vill jag korrigera herr Hermansson på en punkt, närmast för protokollets skull. Den arvsskattereform som herr Hermansson på sin tid hjälpte min företrädare herr Wigforss att genomföra är skärpt i den arvsskatt som vi i dag tillämpar. I sitt första inlägg tog herr Hermansson upp frågan om den ekonomiska tillväxten. Jag fattade honom då på det sättet att han menade att där hade vi kanske en övertro på skall vi säga effektivitetens välsignelser. Jag har naturligtvis inte kunnat undgå att följa den debatt som förts med anledning av långtidsutredningen, och jag tyckte att jag hos herr Hermansson fann en viss efterklang av den. Jag vill därför nu bara kort och gott säga att det inte finns någon nation, den må ha vilken ledning som helst av vilken politisk färg som helst, som kan underlåta att sätta just den ekonomiska tillväxten i centrum när det gäller utformningen av den ekonomiska politiken. Det är ur den ekonomiska tillväxten vi skall ta vår standardhöjning, och alla människor vill ha en standardhöjning. Det är på grund av den ekonomiska tillväxten vi kan fortsätta ett reformarbete till människornas förmån, det är tack vare den ekonomiska tillväxten vi har en rimlig chans att fullfölja en bättre inkomstutjämning, och det begriper varenda statsledning, den må vara konservativ, den må vara liberal, den må vara kommunistisk eller den må vara socialdemokratisk. Jag har velat få detta antecknat till protokollet, herr talman, innan debatten avslutas.
Herr talman! Jag begriper också att man måste och bör ha ekonomisk tillväxt i ett samhälle; annars stagnerar det och går tillbaka. Men vad man måste diskutera är under vilka former denna ekonomiska tillväxt skall ske. Det helt avgörande — och det är den frågan som finansministern alltså inte vill diskutera — är: Till vilkas fördel sker den ekonomiska tillväxten? Där finns olika möjligheter. Vad jag inte vill acceptera är någonting som kallas ekonomisk tillväxt men som betyder större svårigheter, stora försakelser och svåra problem för majoriteten av människorna. Det är inte en ekonomisk tillväxt som är till nytta för majoriteten av folket i samhället. Sedan vill jag bara påpeka att de siffror jag anförde när det gällde vad våra skatteförslag skulle ge inte är några luftsiffror, herr finansminister. Ni kan själv pröva dem eller be experter göra det. Vi har fått dem uträknade på mycket tillförlitligt håll, och jag tycker att det är fel att kasta ur sig ett sådant påstående, om man inte kan ge belägg för det.
Herr talman! Det är möjligt att herr Hermansson i Stockholm rent matematiskt har räknat rätt, men premisserna — förutsättningarna — är felaktiga. Det blir ett annat utgångsläge om herr Hermansson skulle praktisera sitt skatteförslag, och då blir också facit ett helt annat än vad man kommer fram till om man diskonterar ett oförändrat utgångsläge. Till sist vill jag säga att herr Hermanssons senaste inlägg innehöll en karikatyr på den sociala och ekonomiska utveckling som vårt samhälle dess bättre ändå genomgår. Jag har tidigare sagt att det finns en del att städa undan, och det har vi möjligheter att göra och kommer att göra. Men generalisera inte utifrån detta och karikera inte hela utvecklingen! Det är det som är felaktigt.

Herr talman! Herr Hedin har frågat kommunikationsministern dels om han anser det vara lämpligt att planering för lokalisering av miljöfarlig anläggning sker utan kontakt med berörda länsmyndigheter och markägare, dels om han vill medverka till att alternativa möjligheter utreds för förläggning av oljehamn avsedd som försörjningshamn för Marviken varvid i första hand Oxelösundsalternativet undersöks. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Självfallet anser jag att planering för lokalisering av miljöfarlig anläggning skall ske i kontakt med den av lokaliseringen berörda befolkningen, kommuner och länsmyndigheter. När det gäller den fråga som herr Hedin har som utgångspunkt för sin interpellation bör det framhållas att några beslut i lokaliseringsfrågan inte har fattats av berörda myndigheter. Myndigheterna undersöker för närvarande i samverkan olika lämpliga lokaliseringsalternativ. I anledning av statsmakternas beslut har vattenfallsverket den 10 december 1970 hos Söderbygdens vattendomstol begärt tillstånd för ombyggnad av Marvikens kärnkraftstation till ett oljeeldat kraftverk. Tillstånd begärs även att anlägga en enkel hamn på fastlandet invid den befintliga kärnkraftstationen. Vattenfallsverket har vidare samma dag hos koncessionsnämnden för miljöskydd begärt tillstånd till ombyggnad av kärnkraftstationen. I ansökningshandlingarna till vattendomstolen och koncessionsnämnden har vattenfallsverket anfört att verket planerar att förlägga ytterligare aggregat till Marviken. Verket har därvid ansett det önskvärt att utreda möjligheterna att ta emot större tanktonnage vid Marviken. Utredning pågår sedan hösten 1970. Vattenfallsverket informerade under september och oktober 1970 Vikbolandets kommun, länsstyrelsen i Östergötlands län och naturvårdsverket om ombyggnaden av Marvikens kärnkraftstation. I samband med denna information belystes även alternativa hamnlägen som undersöktes. Under hösten har vidare fortsatta kontakter förekommit mellan vattenfallsverket, länsstyrelsen och naturvårdsverket i oljeförsörjningsfrågorna. Sjöfartsverket har avgett yttrande över de nautiska aspekterna på alternativa hamnlägen. I det pågående utredningsarbetet ingår även ett alternativ som innebär utnyttjande av terminalhamn med oljelagringsutrymmen. Vattenfallsverket avser att nå en från miljösynpunkt så tillfredsställande lösning av hamnfrågan som möjligt. När vattenfallsverket har avslutat sitt utredningsarbete kommer detta att diskuteras med berörda statliga och kommunala organ. Verket avser även att informera berörda markägare. Som har framgått av den redogörelse som jag nu har lämnat har utredningen om hamnlägen för Marvikens oljeförsörjning hittills utförts i kontakt med centrala, regionala och lokala myndigheter. Av redogörelsen har också framgått att redan den nu pågående utredningen omfattar flera alternativa hamnlägen, vilket herr Hedin tar upp i sin andra fråga. I propositionen angående avveckling av Marvikenprojektet framhålls att utbyggnaden av ytterligare kondenskraftaggregat måste prövas allsidigt. Frågan om hur oljeförsörjningen skall ske måste naturligtvis bli väsentlig i en sådan prövning. Huruvida ytterligare alternativa hamnlägen än de som nu studeras eller andra lösningar kan behöva aktualiseras är jag inte nu beredd att uttala mig om.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. På min första fråga, om statsrådet ”anser det vara lämpligt att planering för lokalisering av miljöfarlig anläggning sker utan kontakt med berörda länsmyndigheter och markägare”, har jag i princip fått ett positivt svar, när statsrådet säger att han självfallet anser att planering skall ske ”i kontakt med den av lokaliseringen berörda befolkningen, kommuner och länsmyndigheter”. Huruvida markägarna är inbegripna i begreppet befolkning framgår inte av svaret. Jag är inte övertygad om att det är på det sättet. Hur har det då varit i praktiken i detta berörda fall, nämligen en oljeförsörjningshamn för Marviken? Enligt uppgift har sjöfartsverket och vattenfallsverket i februari enats om att i första hand förorda förläggning till Törnsholmarna, alternativt Lilla Fläskö, mitt i Bråviken, omedelbart söder om gränsen till Sörmland och ganska nära utanför Nävekvarn. Det är ju ett område som är utomordentligt vackert och därför mycket miljökänsligt. Större delen av området, bl.a. Lilla Fläskö, är naturskyddat område. Efter sin redogörelse för olika kontakter säger statsrådet att utredningen ”hittills utförts i kontakt med centrala, regionala och lokala myndigheter”. Av redogörelsen framgår att den kontakten har skett med naturvårdsverket, med länsstyrelsen i Östergötlands län och med Vikbolandets kommun. Men märkvärdigt nog har man inte tagit kontakt med länsstyrelsen i Sörmlands län, inte med Nyköpings kommun och inte heller med Norrköpings kommun. Att inga myndigheter i Sörmlands län har blivit kontaktade, trots att vissa myndigheter i Östergötlands län enligt svaret har blivit mycket ingående informerade redan fr.o.m. september 1970, tycker jag för min del är synnerligen anmärkningsvärt. Den skärgård som här berörs är naturligtvis båda länen mycket intresserade av. Men den stora satsning som har skett i Sörmlandsdelen, på fritidsbebyggelse, på det rörliga friluftslivet och på naturvård tror jag gör att man med fog kan påstå att intresset är större från Sörmlands län än från Östergötlands län; i varje fall i avseende på befolkningen i Sörmlands län. När det gäller markägarna säger statsrådet att vattenfallsverket ”avser även att informera berörda markägare”. Av svaret tycks framgå att man skall göra det först sedan utredningsarbetet är avslutat. Borde inte markägarna kontaktas på ett betydligt tidigare stadium? Borde de inte redan för länge sedan ha fått en kontakt i denna fråga? Visserligen är det så att vattenfallsverket kan expropriera området, men man skall väl ändå i första hand försöka nå en frivillig överenskommelse med markägarna. Jag är rätt övertygad om att möjligheterna till det inte blir bättre, om markägarna får höra om detta via press och radio-TV i stället för direkt av berörda myndigheter. Min andra fråga gällde om statsrådet ville medverka till att alternativa möjligheter utreds, och då i första hand Oxelösund. I interpellationen pekade jag också på möjligheten att utnyttja Norrköpingshamnen med de oljelagringsmöjligheter som finns där. Av svaret framgår att i utrednings arbetet också ingår ett alternativ som innebär utnyttjande av terminalhamn med oljelagringsutrymmen. Vilken det är fråga om sägs inte, det kanske är Norrköping. Det framgår väl i alla fall av svaret att Oxelösund för närvarande inte är föremål för utredning. Statsrådet utesluter inte att man kan utvidga undersökningen också till andra alternativ men är inte beredd att nu uttala sig för en utvidgning. Men, herr statsråd, Oxelösund är väl ändå ett i allra högsta grad seriöst alternativ i detta sammanhang? Jag tycker att det borde vara ganska självklart att ett sådant alternativ utreds för att jämföras med andra och att man gör det så snart som möjligt. Det måste väl ändå vara så att man av allmänna intressen i första hand skall försöka begränsa hamnantalet så mycket som möjligt och då i synnerhet när det gäller hamnar som kan utnyttjas för att ta i land olja. Den synpunkten har för övrigt enligt uppgift framförts i hamnutredningen just av sjöfartsverket. I första hand bör också utnyttjas hamn som ligger väl till, som ligger nära öppna havet och som har möjlighet att ta emot stora fartyg. Oxelösunds hamn är ur alla synpunkter lämplig för att ta emot ytterligare olja. Man har ju redan nu en oljehamn där. Hamnägaren är positiv till en utbyggnad. Hamnen ligger nära öppna havet. Den är nästan alltid isfri, den är djup och ger möjlighet till att ta in fartyg av åtminstone upp till 80 000 ton. Det finns goda möjligheter att bygga ut erforderliga oljelagringsutrymmen i hamnen. Transport till Marviken i mindre fartyg är mycket lätt att genomföra. Jag hoppas därför att herr statsrådet mycket snart skall vara beredd att påverka utvecklingen så att man också tar med Oxelösund i utredningen, och det bör man göra så snart som möjligt. Jag tycker för min del att det borde vara helt självklart att detta alternativ skall ingå i utredningsarbetet.

Herr talman! Som norrköpingsbo har jag ett speciellt intresse för Marvikenfrågan. Marviken ligger nämligen inom Vikbolandets kommun, som 1974 kommer att uppgå i Norrköpings kommun. Jag har ansett att herr Hedins interpellation är både intressant och mycket befogad. Offentliggörandet av planerna på en oljehamn vid Bråviken har vållat en våldsam debatt som satt många sinnen i brand, och kommentarerna var i många fall mycket upprörda. Jag delar den uppfattningen att det måste brista någonstans i handläggningen av detta ärende. Den är anmärkningsvärd, inte minst med tanke på vad som i dag krävs i form av kontakt och information i samband med större förändringar som skall ske. I detta fall är det på det sättet att inte ens ägaren till den mark på vilken den planerade hamnen skall ligga blivit informerad, utan han blev så att säga tagen på sängen. Inte heller har de kommunala myndigheterna fått någon information, i varje fall inte när det gäller hamnfrågan. Nu vill jag inte, herr talman, utpeka Vattenfall som någon stor bov i detta drama. Min uppfattning om Vattenfall är väl den att verket har fått order att verkställa en utredning och göra det bästa möjliga av en tidigare felspekulation, dvs. man skulle få det kapsejsade atomkraftverket funktionsdugligt via ångkraft. Det är ju tyvärr så att planerna synnerligen opsykologiskt har kommit till offentlighetens kännedom på ett olyckligt sätt, och därmed har karusellen kommit i gång. Ser man det från saklig synpunkt finns det bara två alternativ att välja på. Det ena är att låta Marviken stå som ett monument över ett misslyckande. Det andra är att förvandla Marviken till en ångkraftstation. Det kräver nya investeringar, kanske rätt höga sådana, men det torde i sin tur medföra att en viss avkastning ändå kan erhållas på kapitalet. Nu kommer man med säkerhet att stanna inför det senare alternativet, och så måste alltså turbinerna drivas med ånga. Ångpannorna måste följaktligen matas med olja, och oljan måste på något sätt transporteras till Marviken. Ur teknisk synpunkt är det inga stora problem och inga svåra problem att lösa om man använder sig av vanliga metoder, dvs. transport med fartyg. Däremot är jag skeptisk emot det alternativ med pipe-lines som herr Hedin har talat om i sin interpellation. Jag tror inte det är realistiskt i detta fall, huvudsakligen av två skäl. Pannorna skall enligt uppgift eldas med tjockolja, och tjockolja kräver förvärmning till minst 50—60 grader Celsius för att kunna pumpas i pipe-lines. Vidare kommer denna kraftstation inte att drivas kontinuerligt utan det blir intermittent drift, eftersom man avser att vid överskott på vattenkraft stanna driften. Man kan visserligen tekniskt lösa ett sådant problem också. Det är en fråga om isolering. Men ser man till kostnaderna för en fullgod isolering har jag en känsla av att det alternativet kommer att bli alltför avskräckande i relation till ett konventionellt system. Då kvarstår alltså försörjning från en närbelägen oljehamn via mindre oljetransportfartyg eller oljepråmar. Jag läste med intresse i interpellationssvaret att tillstånd begärs för att anlägga en enkel hamn på fastlandet invid den befintliga kärnkraftstationen. Jag har varit inne på det problemet också. Jag känner skärgården där nere rätt väl, och jag kommer inte att bli förvånad om man efter en noggrann utredning kommer fram till att man kan använda sig av exempelvis grundgående pråmar och kan anlägga en kaj alldeles intill Marviken. Och därmed kan man ju räkna med att de flesta av de befarade olägenheterna kan elimineras. När det sedan gäller valet av närbelägen större oljehamn är det ganska naturligt att jag tycker att Norrköpingsalternativet måste allvarligt övervägas, inte minst med hänsyn till vad jag sade inledningsvis, nämligen att från 1974 är detta en angelägenhet för Norrköpings kommun. Men det finns andra skäl för det, herr talman. För närvarande håller Vattenfall på att i samråd med Norrköpings kommun bygga ett kraftverk inne i Norrköping. Dessutom har man mycket långt framskridna planer på utvidgning av detta projekt, och därvid spelar oljelagringsproblemet en icke oväsentlig roll. Nu vill inte jag föregripa en pågående utredning, vare sig den som arbetar inom Vattenfall när det gäller Marviken eller den som pågår i samarbete mellan Vattenfall och Norrköpings stad. Men jag skulle gärna vilja ha ett par önskemål uttalade i samband med den fortsatta projekteringen just för Marviken. Det ena önskemålet är att man icke gör detta projekt större än det för närvarande är utan begränsar investeringarna till planerat ångpannebygge för att förse befintligt turbinaggregat med ångkraft. Det står i interpellationssvaret att Vattenfall har anfört att verket planerar att förlägga ytterligare aggregat till Marviken. Jag tror att det är en olycklig åtgärd. Skall en vidare utbyggnad anses vara erforderlig, tror jag att den bör ske i samband med den redan planerade utbyggnaden i Norrköping. Herr talman! Jag hoppas vidare att under den fortsatta utredningen alla berörda parter såväl på länssom på kommunalplan kontinuerligt hålls informerade, så att en liknande historia som den som vi tidigare upplevt inte behöver upprepas.

Herr talman! Som herr Hedin mycket väl vet kan jag inte här i riksdagens talarstol stå och resonera om hur vi skall handlägga detta enskilda ärende och inte heller föregripa det utredningsarbete, som nu pågår, genom att uttala några ståndpunkter. Jag förutsätter emellertid att man när det gäller lokaliseringen av den hamnanläggning, som nu är aktuell, kommer att pröva alla tänkbara alternativ. Sedan har ett par frågor av mera principiell karaktär tagits upp av såväl herr Hedin som herr Söderström. De gäller kontakten med olika myndigheter och med dem som över huvud taget berörs av en fråga av denna karaktär. Jag vill säga till herr Hedin att jag självfallet anser att markägare tillhör befolkningen. Jag tycker nog också att det är en självklar princip att myndigheterna såväl i de län som i de kommuner som berörs av frågor av den här karaktären på ett tidigt stadium skall få möjligheter att komma i kontakt med frågornas handläggning.
Herr talman! Jag är glad för att civilministern uttalar att det är självklart att alla myndigheter bör kontaktas i god tid, men jag beklagar att det inte har varit på det sättet i det här fallet. Det är ju ganska märkligt när t.ex. länsstyrelsen i Sörmlands län i ett brev till statens vattenfallsverk den 22/3 och i en likalydande skrivelse till naturvårdsverket uttrycker sig på följande sätt: ”Det har kommit till länsstyrelsens kännedom att vattenfallsverket efter kontakter med statens naturvårdsverk undersöker förutsättningarna för anläggning av en oljehamn för Marvikens kraftverk vid Bråviken inom Östergötlands län och att därvid Törnsholmarna nämnts såsom en möjlig lokalisering. Törnsholmarna ligger ca 250 m söder om gränsen mot Södermanlands län och ca 2 500 m söder om fastlandet.” Man slutar med följande ord: ”Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer länsstyrelsen att hållas informerad i det fortsatta utredningsarbetet samt att få tillfälle att yttra sig, innan beslut i ärendet fattas.” Det är ändå litet märkligt att en länsstyrelse skall behöva skriva på det sättet. Jag är också tacksam för det sista beskedet, att statsrådet menar att man kommer att undersöka alla tänkbara alternativ. Jag finner då att statsrådet uppenbarligen menar att man också skall undersöka t.ex. Oxelösund, och jag anser det vara angeläget att så sker.

Herr talman! Herr Winberg har frågat om justitieministern är beredd att till årets vårriksdag lägga fram förslag om ändring i giftermålsbalken av innebörd att efterlevande makes pensionsförsäkring inte skall ingå i giftorättsgodset. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. För närvarande gäller att makes pensionsförsäkring i princip ingår i giftorättsgemenskapen. Det finns skäl som talar för att denna princip bör modifieras så att efterlevande make i viss utsträckning kan ta undan egen pensionsförsäkring från bodelning som sker med anledning av andra makens död. De överväganden som har gjorts inom justitiedepartementet har emellertid visat att frågan inte är okomplicerad. Den ingår i det uppdrag som familjelagssakkunniga har att se över, bl.a. giftermålsbalken. Som framgår av direktiven för familjelagssakkunniga skall de sakkunniga bedriva sitt arbete med största möjliga skyndsamhet. Enligt min mening finns inte tillräckliga skäl att bryta ut det av herr Winberg berörda ämnet till särskild behandling. Någon proposition är inte att vänta i år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Omständigheterna har gjort att det har lämnats i en kammare där nästan bara herr talmannen, herr statsrådet och jag är närvarande. Jag tolkar svaret så att statsrådet i princip är positiv till en lagändring som skulle medföra att — i de fall då giftorättsgemenskap i övrigt föreligger — efterlevande makes pensionsförsäkring inte kommer att ingå i giftorättsgodset eller i varje fall inom vissa gränser inte kommer att göra det. Mot den bakgrunden är det att beklaga att man nu i departementet inte är beredd att ta initiativ för att lösa frågan utan låter den komma in i det stora och betydligt mer vittomfattande arbete som utförs av familjelagssakkunniga. Det är ju här fråga om fall där en person tar en pensionsförsäkring för egen del, och om vederbörandes make avlider anses rätten till försäkringen ingå i giftorättsgodset. Försäkringen kan då bli arvsbeskattad till hälften, fastän inget försäkringsbelopp alls har fallit ut. Finns det inga bröstarvingar, blir försäkringstagaren själv som arvtagare skattskyldig för halva värdet av sin egen försäkring. Åtskilliga inkomsttagare drabbas hårt av detta — många som under sin aktiva tid satsar på en pensionsförsäkring för att nå trygghet på äldre dagar. Som jag har nämnt i interpellationen, har ju utformningen av lagreglerna i den här frågan ofta varit föremål för diskussion. Kapitalskatteberedningen säger i sitt år 1969 lämnade betänkande bl.a.: ”Särskilt kraftig har kritiken varit i de fall där efterlevandes egen pensionsförsäkring drabbats. Till bilden hör vidare att man i praktiken ofta vid bouppteckningen förbiser att även värdet av den efterlevandes försäkringar skall medräknas i bobehållningen.” Kapitalskatteberedningen erinrade vidare om att pensionsförsäkringarna har en klar försörjningsfunktion och menade att frågan borde lösas genom ändring i giftermålsbalken av innebörd att efterlevande makes pensionsförsäkring inte skulle ingå i giftorättsgodset. En sådan reform, sade kapitalskatteberedningen, är i hög grad angelägen och har redan föreslagits av familjerättskommittén. Kapitalskatteberedningen förutsatte vidare att reformen kunde genomföras i anslutning till att beredningens förslag i övrigt behandlades av statsmakterna. Frågan togs också upp i proposition nr 71 till 1970 års riksdag — den proposition som gällde omläggningar av förmögenhetsbeskattningen och av arvsoch gåvobeskattningen. Det framgår av propositionen att beredningens uttalande i denna fråga lämnades utan erinran av det övervägande antalet remissinstanser och att t.ex. Folksam och Sveriges advokatsamfund ansåg det viktigt att den snarast löstes. Finansministern förklarade i propositionen att han för sin del instämde i kritiken mot de regler som medförde den form av beskattning som vi nu diskuterar, och han framhöll att en undersökning pågick inom justitiedepartementet om en lösning kunde ske genom ändring i giftermålsbalken. Nu säger statsrådet Lidbom i interpellationssvaret att frågan har övervägts och att övervägandena har visat att frågan inte är okomplicerad. Det må vara att det kan finnas vissa problem att få till stånd en lösning av frågan, men så komplicerad är den knappast att en lagändring inte kan ske utan samband med en total översyn av familjelagsstiftningen. Jag beklagar därför att lösningen av detta problem nu kommer att skjutas på framtiden, vilket ju är den reella innebörden av statsrådets svar.

Herr talman! Herr Winberg visar en glad reformiver, som är relativt ovanlig för en medlem av ett konservativt parti. Det skall jag väl i och för sig lyckönska honom till, men jag undrar om inte reformivern är litet för stor i det här fallet eller i varje fall något överdriven. Det ärende vi diskuterar skall ändå ses mot bakgrunden av att vi har levt sedan 1920 med de regler som herr Winberg attackerar och som jag inte vill påstå är idealiska — tvärtom har jag sagt att det finns anledning att ändra dem i visst hänseende. Att frågan har diskuterats många gånger, har herr Winberg rätt i. Nu har vi en utredning som ser över giftermålsbalken och bl.a. bodelningsreglerna, och då låter vi den ta hand om detta lilla problem. Jag vill bara tillfoga att herr Winberg kan vara belåten, inte bara med att våra avsikter i sakfrågan tydligen ligger varandra nära utan även med att det nog inte är så stor skillnad när det gäller tidsplanen. Herr Winberg ville utmåla det som om familjelagssakkunniga skulle hålla på något decennium eller så. Det är inte avsikten, och det framgår också av direktiven för de sakkunniga att de skall arbeta skyndsamt. Inom ett par tre år eller någonting sådant skall vi få se ett förslag, och då kan den sedan 1920 öppna frågan lösas.
Herr talman! Jag är glad att statsrådet antyder att frågan skall kunna lösas snabbt trots att den är överlämnad till familjelagssakkunniga. När finansminister Sträng tog upp denna fråga i den proposition som är daterad den 6 mars 1970 tydde ingenting på att han ansåg att familjelagssakkunniga skulle ta upp frågan. Familjelagssakkunniga hade ju fått sina direktiv redan den 15 augusti 1969. Mot den bakgrunden kan jag inte tycka annat än att det är en väsentlig risk för att lösningen av denna fråga ändå blir förskjuten i tiden i förhållande till vad som skulle ha blivit fallet om man vid dessa överväganden inom departementet på en gång hade nått ett resultat.